Herr talman! För några veckor sedan framlade en statlig utredning ett förslag till lag mot rasdiskriminering. Jag hör till dem som har önskat att vi skulle få en sådan lag, eftersom jag tror att den är värdefull. Men det är kanske symtomatiskt att vi inte har något förslagtillen liknande lag om förbud mot könsdiskriminering, och ändå är den diskrimineringen oerhört mycket vanligare och av större betydelse för det svenska samhället i dag. Den är på många sätt en företeelse av samma slag som rasdiskrimineringen. Det handlar om personer som behandlas, inte efter sina individuella egenskaper, utan efter vilken grupp de tillhör. Man tar stor hänsyn till skillnader i genomsnitt mellan olika grupper — verkliga eller inbillade skillnader — men liten eller ingen hänsyn till skillnader mellan individer i samma grupp. Orsakerna till att det inte har gjorts någon liknande insats mot könsdiskriminering är väl två. Dels är vi så vana vid den, att vi betraktar många uttryck av den som normala uttryck för ett naturligt förhållande och inte är medvetna om att det är en diskriminering, dels tar sig denna diskriminering sådana uttryck och drivs i så subtila former, att vi inte kan komma åt den med lagstiftning. Herr Martinsson talade i går om den jämlikhetsdebatt som varit så livlig under det gångna året. Den debatten har inte mycket rört jämlikheten mellan kvinnor och män. Debatten om den saken var livlig för ett par år sedan, men nu är den lugnare. Ändå är det fortfarande ytterst små steg som har tagits. Det är överflödigt att här närmare gå in på vilka uttryck som frånvaron av jämlikhet mellan män och kvinnor tar sig. Jag skall bara anföra ett litet exempel ur det häfte med allmän månadsstatistik som i dag hamnade på våra bord. Där kan vi läsa att förvärvsverksamheten bland män är mer än en och en halv gång så stor som bland gifta kvinnor och en och en tredjedels gång så stor som bland ogifta kvinnor. Det är en så mycket större del av männen som tillhör arbetskraften än av kvinnorna. Detta beror naturligtvis inte bara på att det är färre kvinnor som vill förvärvsarbeta, utan det beror också på att ett par hundra tusen kvinnor vill men inte kan förvärvsarbeta, därför att de inte får arbete eller därför att det inte finns barntillsyn. Vad skall man göra åt denna frånvaro av jämlikhet? På många områden är vi på väg mot bättre förhållanden. Vi har börjat få större individuell valfrihet när det gäller utbildningsvägar, vi har fått fler daghem, likalönsprincipen utsträcks till allt fler områden, könsdiskriminerande regler rensas ut ur lagstiftningen o.s.v. Det gäller på många områden bara att gå vidare mer energiskt och snabbare på en inslagen väg. Betyder detta att könsjämlikheten är ett område där den inställning råder som finansminister Sträng — till en del unga socialdemokraters förtvivlan — visade i TV när han kommenterade budgeten: att de stora reformernas tid nu skulle vara förbi? Nej, jag tror inte det. I själva verket finns det en mycket näraliggande reform, som länge har väntat på sitt förverkligande — jag skall strax gå in på den saken. Men dessförinnan vill jag peka på två problem som ställer verkliga samvetsfrågor till oss som är anhängare av en liberal demokrati som den svenska, byggd på fri opinionsbildning och blandekonomi. För att jämlikhet skall skapas behövs det genomgripande revolutioner på två områden, dels i attityden till könsrollerna, dels på arbetsmarknaden. Det gäller att få bort den indoktrinering av människorna till olika beteendemönster och olika intresseinriktning beroende på kön, som följer oss från vaggan till graven, från den första »pekboken» genom hela livet. Det gäller också att få en mer flexibel arbetsmarknad, som möjliggör deltidsarbete i ofantligt mycket större utsträckning än nu för föräldrar, både för män och för kvinnor. Dessa båda krav ställer vår nuvarande samhällsform — och kanske särskilt oss som är angelägna att motverka alltför långtgående statliga ingripanden i opinionsbildningen och arbetslivet — på svåra prov. Kan vi på frivillig väg få bort den här indoktrineringen? Kan vi få till stånd en ändring av arbetsmarknaden? Eller skall det kunna sägas att det liberala samhället har misslyckats i fråga om att skapa jämlikhet mellan män och kvinnor? Jag vill genast tillägga att de socialistiska samhällena visst inte självklart har lyckats med denna uppgift. Det finns inga som helst garantier för att de styrande i en diktatur — den må kalla sig socialistisk eller vad som helst — verkligen är intresserade av att genomföra jämlikhet mellan män och kvinnor. även om man t.ex. som i Sovjet har en hög grad av jämlikhet på stora sektorer av arbetsmarknaden, lär inte begreppet »kvinnans dubbla roller» vara någonting okänt för de ryska kvinnorna. Att det härvidlag i första hand — inom ramen för vårt nuvarande samhällssystem — måste röra sig om frivilliga och enskilda åtgärder hindrar naturligtvis inte att staten kan gå i spetsen. Även om vi tar avstånd från en radikal indoktrineringsskola, som skulle strida mot den målsättning som den nuvarande skolan har, nämligen att skapa självständiga och kritiskt tänkande elever, behöver vi inte behålla en skola som indoktrinerar åt det konservativa hållet, utan den bör vara fri att lämna fakta, byggda på vetenskapens nuvarande ståndpunkt, och att ställa problemen under debatt. Staten som arbetsgivare kan gå i spetsen för att göra deltidsarbete jämbördigt med heltidsarbete och för att bryta ned konventionellt motstånd mot att inrätta deltidstjänster inom nya sektorer. Det skall inte behövas en personalkris som sjukvårdens för att tvinga fram nytänkande på det här området. Motioner i detta syfte har i år väckts av liberala riksdagsledamöter. Den angelägna, näraliggande reform som jag nyss syftade på är en samlad lösning av beskattningen av familjer och bidragen till barnfamiljer, som bättre än det nuvarande systemet tillgodoser jämlikhetens krav. I en debattskrift som gavs ut 1964 skisserade fem yngre liberaler, av vilka tre nu är ledamöter av denna kammare, ett sådant reformprogram, som naturligtvis i sina detaljer var mindre genomarbetat, men vars bärande principer fortfarande är aktuella och tyvärr ogenomförda. Vi ville ha en individuell beskattning. Vi ville att barnstödet skulle utgå i form av lika barnbidrag. Vi ville ha vårdbidrag under den tid barnen var små. Vi ville att det skulle finnas daghem för alla som efterfrågar sådana, att det skulle vidtas arbetsmarknadsåtgärder för de gifta kvinnor som vill ha arbete men som inte kan få det samt att en socialförsäkring skulle inrättas enligt vilken dessa kvinnor, om de inte kunde erhålla något arbete, skulle betraktas som arbetslösa. Detta skulle bland annat ge två väsentliga fördelar. För det första skulle hela familjestödet gå till barnen, och det skulle inte stå i relation till inkomsten, vilket det gör för närvarande, något som är särskilt märkbart för ensamstående med barn. De får ju ett oerhört mycket större stöd ju högre inkomsten är. För det andra skulle det vara ett stort steg mot jämlikhet genom att det tog bort en viktig tröskel som försvårar de gifta kvinnornas förvärvsarbete. Jag understryker än en gång att förslaget inte var särskilt genomarbetat. Så kan inte bli fallet i en debattskrift. Vi hade inga nya skatteskalor och sådana saker. Huvudprinciperna är dock, som sagt, fortfarande aktuella och ogenomförda. Vad har hänt sedan dess? I proposi tion nr 14 år 1965 sade finansministern, att den frivilliga särbeskattningen torde få ses som ett provisorium i avvaktan på att frågan om sameller särbeskattning slutgiltigt skall lösas. Finansministern avsåg att tillsätta en särskild arbetsgrupp inom «departementet för att skyndsamt överse familjebeskattningen och därvid överväga de problem av teknisk och finanspolitisk art som är förknippade med en övergång till fullständig eller modifierad särbeskattning. Nu — fyra år senare — lär vi få ett betänkande från denna »skyndsamma» utredning. Under tiden har regeringen som bekant föreslagit och riksdagen genomfört vissa förändringar av skatteregler och bidragsregler som närmast har verkat i motsatt riktning. Herr talman! Det här skall ju vara en debatt, och därför skall jag be att få ta upp vad fru Nancy Eriksson sade om familjebeskattningen tidigare i dag. Hon framställde situationen så, att socialdemokraterna nu skulle handlingskraftigt stå i begrepp att genomföra den individuella beskattningen, medan oppositionen skulle sväva på målet. De övriga oppositionspartiernas inställning bar jag inget behov av att kommentera, men för folkpartiets del är saken helt klar. Vi har kravet på individuell beskattning i partiprogrammet seden flera år, vilket, som fru Nettelbrandt sade här i går, av oss upplevs som förpliktande. Att vi talar för en övergångstid och övergångsanordningar för dem som skulle komma i kläm i skarven mellan två system är sannerligen ingen nyhet. Det betyder inte på något sätt att vi svävar på målet. Nog är det litet rörande att höra fru Eriksson framställa sig som den stora banérföraren för individuell beskattning. När kravet på sambeskattningens avskaffande för några år sedan fick sitt genombrott i debatten, hörde hon sannerligen inte till banérförarna. Då var hon en av dem som strävade emot mest energiskt och intensivt. Hennes upp märksammade skrift »Bara en hemmafru» ger vältaligt besked om den saken. Man kunde kanske vänta sig att en person med den skriften på sitt samvete skulle tala med litet mindre bokstäver om sig själv som förkämpe för individuell beskattning. Herr talman! Jag är visserligen ny här i kammaren, men jag har lyssnat till tillräckligt många debatter från läktlaren för att veta att något sådant skall man inte vänta sig av fru Nancy Eriksson. Jag vill i stället ta fasta på det positiva beskedet, att socialdemokratin nu verkligen vill gå in för individuell beskattning. Fru Eriksson talar väl för sitt parti? Den som är lagd för onda aningar kunde annars tycka att finansministerns handlande i detta sammanhang har varit oroväckande, då han först genomfört den frivilliga särbeskattningen och sedan dröjt så länge med att lägga fram nya förslag om en fullständig individuell beskattning. Under tiden har nämligen många människor haft tillfälle att studera de tabeller som har kommit ut till vägledning när man skall avgöra om man vill ha frivillig särbeskattning eller inte. Av dessa kan många se hur mycket högre skatt de skulle få genom särbeskattning med de nuvarande skatteskalorna för gifta och ogifta. Många människor har därigenom förmåtts att tro att det är den skatten och de skatteskalorna som skulle gälla vid en framtida individuell beskattning, vilket naturligtvis inte alls är fallet. Detta har medverkat till att kompromettera den individuella beskattningen. Det andra som oroar är utredningsarbetets uppläggning med olika utredningar för arbetsmarknadsfrågorna, bidragsfrågorna och skattefrågorna. Jag hör till dem som inte alltid är så entusiastiska över oppositionens krav på »ett samlat grepp» på olika områden. Ofta kan det förefalla att bara vara ägnat att dölja frånvaron av egna förslag. Men i detta fall har man verkligen rätt att kräva ett samlat grepp, för de nackdelar som skulle framträda på det ena området skall ju uppvägas av fördelar på det andra. Tar man då bara fram beskattningsförslagen men inte barnbidragsförslagen eller förslagen om arbetsmarknadspolitiska åtgärder och om sysselsättningsförsäkring, ger man ju inte medborgarna en fullständig bild av vad en reform skulle innebära. Det är detta finansministerns taktik har inneburit. När fru Nancy Eriksson förut i dag ville lägga ansvaret på folkpartiet för att utredningen inte tidigare framlagt något förslag utan att den »skyndsamma» utredningen tog fyra år, var det väl ändå att något ställa begreppen på huvudet. Även om en ledamot av folkpartiets riksdagsgrupp har varit expert i utredningen är det dock regeringen och utredningens ledning som har ansvaret för i vilken takt arbetet bedrivs. Jag hoppas antingen att de här misstankarna mot finansministern, som nog många har hyst under dessa år, skall visa sig obefogade eller också att fru Nancy Eriksson skall visa sig vara starkare än finansministern. Låt mig återknyta till den inledande parallell som jag drog mellan könsoch rasdiskriminering. Även i könsjämlikhetsdebatten har vi nu fått en motsvarighet till den senaste tendensen i rasjämlikhetsdebatten; vi har fått Woman Power som motsvarighet till Black Power. Det är litet oklart vad Woman Power egentligen går ut på, men uppenbart menar man att kampen för jämlikhet skall föras av organisationer för enbart kvinnor och att dessa organisationer samtidigt skall resa andra politiska krav, på socialistiska och pacifistiska reformer, och hävda utrikespolitiska ståndpunkter av skilda slag. Jag tror att den uppläggningen har bland annat två fel. För det första är den förnuftsvidrig — det går inte att övertyga förnuftigt tänkande människor om att vissa politiska ståndpunkter skulle vara kvinnliga och andra manliga. Så långt har vi ändå hunnit i kampen mot könsfördomarna, att en sådan könsdiskriminerande uppläggning inte kommer att accepteras av upplysta människor i vårt land. För det andra är uppläggningen kortsiktig. Självfallet kommer man att kunna nå vissa resultat med sådana här mera utrerade metoder, men samtidigt skärps ju motsättningarna. Hur tänker sig Woman Power-kämparna slutet av kampen? Hur vill man åstadkomma den försoning som man väl ändå även på det hållet till slut är ute efter? Naturligtvis kan man vifta bort denna nya riktning och säga, att det inte är någonting att ta på allvar. Jag tror det vore lättsinnigt. Precis som Black Power innebär Woman Power en skärpning av den utmaning mot det liberala samhället som jag nyss talade om. Kan vi inte få fart på utvecklingen mot jämlikhet är det risk för våldsamma konfrontationer, låt vara kanske i ganska liten skala, även på detta område. Vi måste helt enkelt snabbare än hittills, med demokratiska och fredliga metoder och med deltagande av både kvinnor och män, arbeta för att förverkliga den »samkultur» som radikala debattörer med Eva Moberg i spetsen har talat för och som jag sökt ange några framgångsvägar till i detta inlägg.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon skattedebatt med herr Romanus, utan vill i stället, om jag får ta några minuter av kammarens tid i anspråk, säga några ord om bostadsfrågan. Det är glädjande att vi lyckats nå upp till ett bostadsbyggande på över 100 000 lägenheter om året. Detta höga bostadsbyggande gör det möjligt för oss att i betydligt större utsträckning än tidigare bygga i takt med behovet av nya lägenheter. Självfallet måste byggandet ske på orter där industri och övrigt näringsliv expanderar. I mitt hemlän, Jönköpings län, känner vi inom länsbostadsnämnden hårt trycket från kommunerna som vill bygga fler bostäder. Länet är expansivt och industrin bygger ut på flera platser. Vid den senaste undersökningen angående lediga platser i länet, som länsarbetsnämnden företog i mitten av januari i år, visade det sig att det fanns inte mindre än 1 814 lediga platser. Det är det största antal lediga platser som vi haft under hela 1960-talet i Jönköpings län. Även i vårt län har vi fått del av den ökade bostadskvoten i form av extra tilldelning, men inte i den utsträckning som krävs för att man skall kunna tillgodose behovet av bostäder. En nackdel är att den extratilldelning som vi fått har kommit vid en så sen tidpunkt under året att planeringen har försvårats. Ett önskemål är därför att grundtilldelningen blir större för kommande år, så att kommunerna redan från början kan ta hänsyn till den vid sin planering. Jag har uppmärksammat att inrikesministern i statsverkspropositionen tagit upp den långsiktiga planeringen. Det föreligger behov av garantier för fleråriga projekt, som kommer att leda till ett mera kontinuerligt byggande. Jönköpings län är ett av de första som har övergått till att räkna bostadskvot i kvadratmeter våningsyta i stället för i antal lägenheter. Vi är av den meningen att detta sätt att räkna bostadskvot är till fördel ur flera synpunkter. Framför allt har kommunerna då större valmöjligheter när det gäller bostadsbyggandets inriktning. Nu tar exempelvis en liten pensionärslägenhet lika stor del av bostadskvoten som en stor familjebostad, men genom att övergå till beräkning efter våningsyta kan man få två pensionärslägenheter på samma antal kvadratmeter. Det har många gånger omvittnats vil ket stort värde förbättringslånen har för upprustning av pensionärernas bostäder. I Jönköpings län har vi haft en omfattande sådan låneverksamhet under lång tid, och vi har sett mycket goda resultat av den. Jag har också vid läsningen av statsverkspropositionen med glädje konstaterat att möjligheterna att erhålla sådana lån nu föreslås förbättrade. För närvarande gäller att det beskattningsbara beloppet inte får överstiga 6 000 kronor för att lån i form av s.k. räntefri stående del skall kunna utgå. Inrikesministern föreslår nu att denna gräns höjes till 7 000 kronor i beskattningsbar inkomst, och det innebär att betydligt fler pensionärer kan erhålla sådana lån. Det gäller emellertid att sprida kännedom om de förbättrade förmånerna. Det finns säkert pensionärer som har fått avslag på sin ansökan om lån, beroende på att det beskattningsbara beloppet har varit för högt, och som inte haft resurser att utan detta lån genomföra bostadsförbättringen. Efter de nya bestämmelsernas genomförande skulle flera av pensionärerna sannolikt bli berättigade till förbättringslån, om ny ansökan gjordes. Detta är ett nytt exempel på hur angeläget det är att ge information om de förmåner av olika slag som står till buds. Vi har nog litet till mans en känsla av att många av de beslut om nya förmåner av olika slag som fattas här i riksdagen inte alltid kommer till kännedom hos dem som bäst behöver förmånerna. Det föreligger därför behov av en ökad information, och vi bör i större omfattning än hittills använda oss av en uppsökande verksamhet. Herr talman! Detta var i all korthet några synpunkter på bostadsfrågan. Jag vill bara tillägga att det är angeläget att fortsätta de strävanden som pågår i syfte att underlätta för de bostadssökande att klara bostadskostnaden. Det görs bl.a. genom industriellt byggan de lovvärda insatser för att nedbringa bostadskostnaderna. De nya bostadstillläggen för barnfamiljerna, som trädde i kraft vid årsskiftet, är också mycket värdefulla när det gäller att underlätta för de ekonomiskt svaga barnfamiljerna att efterfråga goda lägenheter. Ytterligare ansträngningar måste dock göras för att förbättra förhållandena för de lågavlönade. Vi får se vad den pågående avtalsrörelsen kan leda till för resultat när det gäller att ge de mindre inkomsttagarna ett välbehövligt lönelyft. Angeläget är också att det skatteförslag, som aviserats till nästa år, får en sådan utformning att det innebär skattelättnader för de mindre inkomsttagarna. Att höja schablonavdraget ytterligare är ett bra sätt att sänka skatten för dem som har låga inkomster. Därigenom gör man det lättare för dessa grupper att klara bl.a. bostadskostnaderna. Herr talman! Jag anser att den största uppgiften framöver är att med olika medel få till stånd en utjämning människor och grupper emellan.

Herr talman! Låt mig först helt kort bemöta de ganska skarpa angrepp som herr Göransson nyss gjorde på mitt partis inställning till Investeringsbanken. Angreppet var grundat på en rätt stor okunnighet inte bara om vad Investeringsbanken hittills har åstadkommit utan också om moderata samlingspartiets syn på behovet av ett sådant kreditinstitut. Jag tycker knappast att herr Göranssons anförande här kan stå helt oemotsagt. Investeringsbanken har hittills inte lånat ut ens 50 miljoner kronor, medan däremot en utlåning på 550 miljoner kronor har aviserats för kommande år. Finansminister Sträng sade i går att det inte var säkert att dessa pengar inte skulle ha kunnat komma från andra kreditinstitut. Investeringsbanken tillför alltså inte näringslivet några nya pengar, utan det som banken lånar ut tas från den allmänna kreditmarknaden. Talet om att banken skulle ha skaffat tusentals människor arbete är alltså felaktigt. Men det skall inte bestridas att det föreligger behov av ett kreditinstitut med möjligheter till ett stort risktagande av detta slag. Mitt parti har därför också föreslagit ett refinansieringsinstitut, som skulle bygga på de redan befintliga kreditinstituten. Fördelen med detta skulle bli större effektivitet och mindre politisering av krediterna. Men, herr talman, det var inte för att säga detta som jag begärde ordet. Så sent som i början av detta decennium diskuterade man på fullt allvar om det inte fanns risk för att den politiska striden skulle alldeles avstanna. Det fanns många som tyckte sig se en utveckling i riktning mot en allt större värdegemenskap mellan partierna. Klarast utformades teorin om ideologiernas död av Herbert Tingsten. Han menade att det i stort sett bara återstod för partierna att övertyga väljarna om vilket parti som var bäst skickat att förvalta det samhälle som alla i stort sett var överens om. Så frammanades bilden av en logisk utveckling från bondetågets upphetsande dagar till det begynnande 1960-talets lugna kommittéarbete, då man t.o.m. verkade kunna komma överens om ett nytt skattesystem. Jag tror att vi alla i dag betecknar dessa slutsatser som något förhastade, men det är nog riktigt att de demokratiska partierna i vårt land nu har en hög grad av värdegemenskap. Vi diskuterar 1 ungefär samma ordalag om demokrati, miljövård, rättvis inkomstfördelning, rättvisa åt eftersatta grupper i samhället o. s. v. De stora striderna gäller inte längre huvudmålen för samhällsarbetet utan utformningen av de instrument som skall leda oss till dessa mål. Jag tror inte att vi har någon an ledning att beklaga att det förhåller sig så. Den politiska striden är ju inget självändamål, även om kanske en politikers tillvaro — och även en ung politikers tillvaro — skulle bli litet mera spännande med klarare åsiktsmotsättningar. Nej, herr talman, vad jag syftar på då jag säger att man åtminstone från den unga generationens sida knappast betraktar ideologiernas död som någonting självklart är ett annat förhållande. Jag syftar på den tendens till ökad polarisering i det politiska livet, där vi å ena sidan har en stor majoritet av människor, för vilka den demokratiska reformpolitiken är någonting självklart, och å andra sidan en mindre men mycket högröstad grupp av politiska revolutionärer, som medvetet ställer sig utanför det parlamentariska arbetssättet. Och låt vara att press och massmedia har ägnat ett oproportionerligt stort utrymme åt utomparlamentariska aktioner som förekommit under senare år — men man kan inte bortse från att dessa ändå representerar någonting nytt och på sikt mycket allvarligt i det svenska samhället. Jag har ingen möjlighet att här gå in på orsakerna till denna utveckling. Men vi kan konstatera att stora grupper av den intellektuella ungdomen i dag reagerar på ett sätt som enligt vedertaget språkbruk måste betecknas som både antiparlamentariskt och antidemokratiskt. Vi möter i dag — inte minst vi som arbetar inom ungdomsrörelserna — ett förakt mot det demokratiska styrelsesättet, som har vuxit sig starkt bland de ungdomar som beretts större möjligheter till medinflytande än någon tidigare generation. Kan vi då på något sätt påverka dessa förhållanden och bryta den här utvecklingen? är det över huvud taget angeläget att bryta utvecklingen och kan man från riksdagens sida påverka den i någon utsträckning? Jag tror vi kan det och jag tror vi måste göra det. Låt mig ge två mycket korta exempel på vad dessa aktiviteter har lett till. För en tid sedan hade myndigheterna i Stockholm beslutat att ta i anspråk en lekplats för barn för parkeringsändamål. Saken hade beretts i vederbörliga kommunala instanser, och någon anmärkning mot den formella behandlingen kunde man inte rikta. Men oppositionen mot intrånget på denna lekplats blev helt naturligt häftig bland de berörda. När uppvaktningar och skrivelser inte ledde till något resultat ockuperade man lekplatsen; man tog helt enkelt saken i egna händer. Då fick myndigheterna plötsligt förståelse för dessa synpunkter och slog till reträtt, därför att de inte vågade figurera som busar i pressen utan föredrog att ompröva beslutet. Ett annat exempel: När UKAS presenterades restes från många håll allvarliga invändningar. I remissvar efter remissvar — och Sverige är ett land där remisser förekommer mycket flitigt — påtalades bristerna, och man klargjorde vad som borde rättas till. Men de som politiskt hade ansvaret för reformen ville inte lyssna. Inte förrän studenterna tog till utomparlamentariska aktioner, ockupationer och liknande, där även statsråd har blivit utsatta, vaknade de ansvariga till liv. Det är min bestämda övertygelse att det reviderade förslag till UKAS som nu har lagts fram inte hade kommit att framläggas om inte dessa utomparlamentariska aktioner hade förekommit. Det här är naturligtvis på sikt utomordentligt allvarligt för demokratin. Hur kommer medborgarna att reagera när de vanliga parlamentariska metoderna inte ger effekt, medan däremot hårda utomparlamentariska aktioner kan leda till resultat? Jag tror att vi måste vara medvetna om den stora demoraliserande effekt som detta kan få på samhällsmedlemmarna i allmänhet och speciellt på den unga generationen. Vad händer när exempelvis värnpliktsvägrarna blir till räckligt många så att man inte längre kan tala om behovet av att inleda en dialog med dem och tro att man på så sätt kan klara av detta problem? Hur kommer då de lojala 'medborgarna att reagera? Detta är inte en inställning och en känsla som är avgränsad till ungdomarna, utan det gäller i mångt och mycket även de äldre. Finansminister Sträng har nyligen deklarerat att han inte kunde se någon stor reform av typ ATP som skulle återstå att genomföra. Samhället skulle i stort sett vara färdigt, de stora sociala reformernas tid skulle vara förbi och vad som nu skulle återstå vore att finputsa samhället och förbättra litet här och var. Men i stort sett skulle arbetet vara avslutat på reformsidan. Jag tror att han har rätt så till vida att vi har passerat det stadium då det främst gällde att garantera människorna en dräglig ekonomisk standard, och de stora sociala reformernas tid är säkert till ända. Men jag tror att det fortfarande åtminstone på någon punkt behöver vidtagas stora åtgärder. Det är hög tid att åtminstone de politiker som representerar en ung generation vänder bort blickarna från den kalla statistiken över nationalprodukt, bostadsbyggande och industriproduktion och ägnar sig mera åt att studera hur människorna upplever sin situation i det högindustrialiserade samhället. Kanske verkligheten inte alltid är fullt så glättad som den framstår när man läser de statistiska rapporterna. Kanske har vi snart nått det stadium då ekonomisk tillväxt och ekonomisk effektivitet inte längre är det enda av intresse i den politiska diskussionen. Möjligen är det dags att flytta över en del av den politiska uppmärksamheten till de frågor som inte är så utpräglat ekonomiskt betonade. Herr talman! Många av de frågeställningar jag har berört är inte av det slaget att de föranleder initiativ från riksdagens sida. I likhet med många andra tror jag att det inte skulle vara klokt om vi läte partipolitiken klampa in på alla de områden som jag här tagit upp. Däremot måste vi beakta den förskjutning av det politiska intresset som har skett, så att vi verkligen blir medvetna om vad som annars skulle kunna hända. Vi måste enligt min mening inleda en period av reformarbete när det gäller den kommunala demokratins sätt att fungera för att minska klyftan mellan styresmän och styrda. Vi måste driva på en utveckling som leder till att många enskilda människor får ett ökat inflytande över sina egna angelägenheter. Vi måste också — och det är kanske inte minst viktigt — upphöra att betrakta remissförfaranden som en formalitet utan väsentlig betydelse och i stället försöka avlyssna stämningarna ute bland medborgarna. En demokrati förutsätter inte bara en oklanderlig handläggning av ärenden. Utan känsla av verkligt medinflytande hos de många vanliga medborgarna blir den i längden ett sårbart samhällssystem. Jag tror att de senaste årens erfarenheter visar att så är fallet, men jag tror också att mycket kan göras för att förbättra situationen. Med ett vidgat inflytande för medborgarna på alla väsentliga samhällsområden — inte minst på det kommunala planet — skulle säkerligen mycket av den svenska politiska polariseringen med extremistgrupper, i dag framför allt till vänster, i morgon kanske också på högerkanten, kunna undvikas. Vi kanske inte skulle kunna slippa ifrån vissa mindre grupper, vilkas primära målsättning är att skapa kaos i samhällslivet. Men vi skulle å andra sidan få till stånd ökad motståndskraft hos det demokratiska styrelseskicket så att ett större antal medborgare — inte minst många ungdomar — skulle känna sig mer solidariska med det samhälle och det politiska system som vi har i dag. Men den solidariteten kräver, som sagt, en känsla av delaktighet i samhällets utformning. Får jag alltså, herr talman, uttrycka förhoppningen att vi inte skall slå oss till ro med den uppnådda författningskompromissen, söm bara tillgodoser den formella sidan av demokratin, utan att vi också nu och på 1970-talet skall kunna inleda ett reformarbete för att förverkliga demokratin på ett bredare plan. Denna fråga, som jag betraktar som mycket angelägen, har också den stora fördelar att den inte kostar så mycket pengar. Den tar just inte mycket utrymme i statsbudgeten. Därmed, herr talman, har jag åstadkommit en: anknytning, om än en svag sådan, till årets statsverksproposition, varom denna remissdebatt strängt taget skall handla.

Herr talman! Regeringens beslut att diplomatiskt erkänna Demokratiska Republiken Vietnam har kommit att framstå som riktigt ur flera synpunkter, främst därför att regeringen i Nordvietnam de facto har kontrollen över sitt eget territorium, men också av den anledningen att förhandlingarna i Paris har inträtt i ett nytt skede. Det självklara praktiska skälet för beslutet är de informella kontakternas allt starkare former. Att beslutet uppfattats som positivt av en mycket stark opinion är uppenbart. Detta hindrar emellertid inte att man från borgerligt håll kan inregistrera tveksamma, ja, ibland till och med negativa kommentarer. I medkammaren talade en folkpartist den 22 januari i en anda som speglade, lindrigt sagt, underliga tankegångar. Vi fick således veta att det visserligen är militärdiktatur i Sydvietnam men att militärdiktaturen i Nordvietnam är sjufalt värre och att Sydvietnams regering inte har full kontroll över situationen, eftersom Nordvietnam underhåller en upprorsrörelse i Sydvietnam. Vidare fick vi veta att Sydvietnam har en armé på 800 000 människor, som deltar i kriget.

Beteckningen. upprorsrörelse för Nationella befrielsefrönten i Vietnam kanske kan vara riktig. I så fall är det en upprorsrörelse av stor styrka, om: den kan klara sig så bra”i ett läge där man har över en halv miljon utländska soldater emot sig, utländska soldater som är utskickade från världens rikaste industrination och som dessutom. är utrustade med de modernaste vapen. Jag betvivlar inte att folkpartiet tar avstånd från de uttalanden som fällts 'av kollegan i första kammaren, men 'i så fall vore det på sin plats att man deklarerade folkpartiets bppfattning i detta avseende. Herr talman! Jag konstaterade inledningsvis det glädjande i att erkännarndet av Demokratiska Republiken Vietnam skett nu. Härigenom kan vi skapa bättre förutsättningar för insatser "på svensk och på nordisk basis. Redan i dag pågår ett intensivt arbete för förberedande 'av gemensamma nordiska? biståndsinsatser i Vietnam efter krigets slut. Naturligtvis måste detta initiativ betecknas som mycket värdefullt. "En samlad ' insats från flera länder är nödvändig för”att biståndet skall kunna få den omfattning som krävs för att underlätta återuppbyggnaden av det Sönderbombadeé Vietnam. Fredsförhandlingarna i Paris har för Sydvietnams del ej inneburit att kriget nedtrappats där. Tvärtom hävdar 'ett flertal källor, att kriget i Sydvietnam pågår mer intensivt än någonsin. USA hävdar dock att bombningarna av Nordvietnam har uppbört. I så fall kan: vi till detta lägga att det i Nordvietnarn inte finns några främmande trupper och att något krig inte pågår i Demokratiska Republiken Vietnam. Men i Nordvietnam finns i dag ett omfattande och akut behov av bistånd, och eftersom det samnordiska projektet kan träda i funktion först efter det att fred uppnåtts i Vietnam, kan detta projekt inte tillgodose de nu rådande trängande behoven. Dessutom är det naturligtvis omöjligt att avgöra när kriget i Sydvietnam tar slut. Regeringsrepresentanter för DRV har i tidningsintervjuer specificerat hjälpbehoven. Bristen är således störst beträffande livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel, konstgödsel, undervisningsmateriel och papper, i första hand avsett att användas till skolböcker. Det är därför, herr talman, som jag med glädje i utrikeshuvudtiteln läser följande: »I detta sammanhang vill jag anmäla, att biståndsinsatser för Vietnam efter fientligheternas upphörande bör kunna komma i fråga på olika områden.

Ett annat område som jag vill rikta kammarens uppmärksamhet på är trafikpolitiken. Riksdagen beslutade år 1963 om nya riktlinjer för vårt lands trafikpolitik. Dessa skulle genomföras i tre reformetapper. Utgångspunkten var att det skulle vara konkurrens på lika villkor och att varje trafikgren i pincip skulle bära sina kostnader. I princip har jag ingenting att invända mot dessa reso nemang. De hittills gjorda erfarenheterna visar emellertid att det i praktiken inte blivit någon konkurrens på lika villkor. När två av reformetapperna är genomförda kan man konstatera en allt kraftigare kritik mot riksdagsbeslutet. Man hävdar bl.a. att de tyngre landsvägsbundna transporterna ej betalar de kostnader som deras förslitning av vägbanan medför. Den s.k. AASHO-undersökningen, mot vilken åtminstone jag inte sett någon avgörande invändning, konstaterar att vägens slitbana nöts ned i relationen tredje till fjärde potensen av bilens axelryck. Detta skulle innebära att en lastbil med ett axeltryck på 5 ton skulle få ett värde på 125, medan motsvarande värde för en bil med axeltrycket 2 ton skulle bli 8. Dessa värden står naturligtvis inte i relation till beskattningen. De slutsatser vi kan dra av detta är att personbilarna får subventionera tyngre transporter och att skattebetalarna över huvud taget får subventionera den landsvägsbundna trafiken. Vi kan också konstatera att det i Sverige ej finns någon dokumenterad kostnadsansvarighet för godstransporter på landsväg. Dessutom bör man naturligtvis lägga både miljöpolitiska och trafiksäkerhetspolitiska aspekter på denna fråga. Å andra sidan är kostnadsansvarigheten noga beräknad och belyst när det gäller statens järnvägars transporter på räls. Dessutom får ju SJ svara för kostnader som åkeriägare inte behöver stå för. Det gäller exempelvis försvarskostnader, dubbla pensionsavgifter och utbildningskostnader. En rationell transportpolitik och en god trafikekonomi är naturligtvis av stor betydelse för vårt land. En överföring av vissa tyngre transporter till järnväg skulle sannolikt vara önskvärd ur flera synpunkter. Läget är i dag det, att vi har en stor outnyttjad transportkapacitet både inom statens järnvägar och inom åkeribranschen. Det hävdas att detta med fört kapitalförluster, som uppgår till hundratals miljoner kronor årligen. Sammanfattningsvis vill jag säga att flera skäl talar för att en ökning av godstransporterna på landsväg på järnvägtransporternas bekostnad vore olycklig såväl ur samhällsekonomisk synpunkt som ur trafiksäkerhetsoch miljösynpunkt. Det är därför rimligt att genomförandet av den tredje reformetappen uppskjuts ytterligare. Vidare måste de negativa konsekvenserna av de båda första reformetapperna elimineras. Till sist vill jag bara säga ett par ord till herr Björck i Nässjö. Av hans anförande fick man intrycket att regeringen skulle vara mycket svag för som han uttryckte det »de utomparlamentariska aktioner» av olika slag som förekommit. Han exemplifierade med UKAS. Det faktum att regeringen i den till kammaren avgivna propositionen visar att man tagit hänsyn till remissinstansernas yttranden, till exempel yttranden av SFS, det socialdemokratiska studentförbundet och SSU, nämnde han inte med ett ord. Det är dessa remissvar som i stor utsträckning kommit att bli vägledande för regeringens behandling av denna fråga. Låt mig dock om de utomparlamentariska metoderna säga att det här inte är fråga om någonting nytt för det svenska samhället eller för svensk arbetarrörelse. Det föreligger emellertid en skillnad mellan tidigare utomparlamentariska metoder och en del av dagens utomparlamentariska metoder, nämligen den att man ibland försöker göra gällande att det är en motsatsställning mellan de politiska partierna och de utomparlamentariska metoderna. Svensk arbetarrörelse har i och för sig ingen anledning att stå främmande för utomparlamentariska metoder, men när man konstruerar upp en motsatsställning till de politiska partierna svävar inte svensk arbetarrörelse på målet. Därför finner jag verkligen herr Anders Björcks inlägg i detta avseende vara ytterst besynnerligt.

Herr talman! Rationalisering och förändring tillhör ordningen för dagen. Ett par av de få undantagen utgör remissdebatten och Vasaloppet. Båda går i gamla traditionella spår. Omdömet om Vasaloppet ligger fast, men beträffande remissdebatten har det kommit till ett nytt inslag. Här i talarstolen har alldeles före mig två debutanter gjort sin första insats i en remissdebatt. Det är två av riksdagens genom tiderna yngsta ledamöter, och jag vill gratulera dem till en god början. Jag beklagar bara att de har fått göra sin tidiga debut vid denna sena timme. Med rationalisering uppnår man inte sällan vad man sakligt menar med begreppet, nämligen bättre produktionsbetingelser, en mera effektiv produktion, bättre marknadsföring eller vad man eftersträvar att uppnå. Alltför ofta får man dock en känsla av att rationaliseringen bara inneburit något som mera korrekt uttryckt borde kallas förändring. Man ser ofta exempel på ganska radikala förändringar, men <rationaliseringseffekten är svår att upptäcka. Ibland uppnås betydande rationaliseringseffekter ur strikt företagsekonpmisk synpunkt, men allmänheten-konsumenterna märker ändå inte så mycket av dessa. Arbete och kostnader kan exempelvis flyttas över på konsumenterna. Detta är ett vanligt förekommande fenomen, särskilt inom handeln. Där reella rationaliseringar uppnåtts förekommer ofta att vinsten av dessa i sin helhet går till aktieägarna. Det finns således stor anledning att sätta åtskilliga frågetecken inför de mer eller mindre omfattande rationaliseringar som ständigt pågår på olika håll i vårt samhälle. Den principiella målsättningen, nämligen att åstadkomma förbättrade produktionsförutsättningar, är naturligtvis helt riktig, men de problem som är förknippade med denna målsättning måste granskas från såväl företagsekonomisk som samhällsekonomisk-social synpunkt. Ofta har de senaste årens omfattande strukturförändringar inom näringslivet medfört betydände negativa sociala effekter. Det har blivit samhällets sak att klara ut dessa — med en ofta alltför stor ' eftersläpning. «I vissa fall har samhället direkt tagit på sig en del av kosinaden. Ett exempel härpå är bostadsproduktionen. En viss rationalisering har troligtvis uppnåtts inom byggnadsverksamheten, men nettoeffekten är antagligen mycket ringa om man ser till samhällets kostnader. Bostadskonsumenterna har sannerligen inte fått lägre boendekostnader, om man bortser från den direkta subventioneringen. Behovet av så omfattande subventioner som de nu utgående är väl snarare ett bevis för att bostadsproducenterna inte kunnat rationalisera i önskad omfattning. De statliga affärsdrivande verken, exempelvis statens järnvägar, har säkerligen åstadkommit mycket av rationalisering. Ville man vara litet elak skulle man kunna säga, att det bara är en tidsfråga när vi endast har generaldirektören och SJ-administrationen kvar men står utan järnvägsförbindelser, om utvecklingen får ha sin gång. ..Den senaste förändringen i rationaliseringsavseende kan belysas av att förbindelserna från Dalarna till Stockholm har försämrats i så betydande grad, att vi inte kan komma till Stockholm tidigare än klockan 10. Om visen lördag skulle önska avvika från Stockholm på eftermiddagen, är senaste tåget som vi kan ta mot Krylbo och Dalarna det som går klockan 16.30. Detta måste man väl ändå betrakta som en verklig försämring.

Herr talman! Jag skall i likhet med många andra här i dag ta upp ett jämlikhetsproblem. Det gäller en grupp människor som under en lång följd av år har fått lita till andra människors villighet att ge gåvor, fått lita till insamlingar av typen Röda fjädern. Som alla förstår syftar jag på de handikappade, de partiellt arbetsföra. Jag vill i likhet med fröken Sandell även uttrycka min stora glädje över vad inrikesministern har föreslagit och de ökningar som framgår av statsverkspropositionen i fråga om stödet åt de handikappade. Jag känner också stor tillfredsställelse över tillsättandet av de utredningar som inrikesministern redogör för i statsverkspropositionen.

Man frågar sig vart det skulle bära hän om huvudmännen — som ju i de flesta fall är kommuner eller landsting — också skulle hänvisa till pågående utredningar och lägga frågan om utbyggnad av arbetsträningsinstitut och skyddade verkstäder på is tills utredningarna är klara. Jag tror inte att någon huvudman kommer att handla på detta sätt men har velat dra parallellen för att understryka det mycket aktuella behovet av att få en ändring till stånd beträffande bidragens konstruktion.

För närvarande är bidraget till arbetsprövningsinstitut 75 procent av driftunderskottet per arbetsplats och till skyddade verkstäder 50 procent av driftunderskottet per arbetsplats. I det förra fallet gäller ett tak på 3 000 kronor och i det senare ett på 2 000 kronor. Arbetsmarknadsstyrelsen har gjort en beräkning och kommit fram till att det på grund av kostnadsstegringar, höjt löneläge och förekomsten av det tak jag nyss nämnde har skett en mycket väsentlig förändring av bidragens storlek. Man räknar med att bidragen till prövningsinstitut för närvarande icke är 75 procent utan något under 20 procent. Bidraget till de skyddade verkstäderna har urholkats så att det i stället för 50 är cirka 25 procent. Det är således en klar övervältring på huvudmännen av kostnaderna för denna verksamhet. Mot bakgrunden av detta ställer jag mig undrande till formuleringen i utredningsdirektiven. Syftar man, när man talar om ett bibehållande av kostnadsfördelningen, på de 75 respektive 50 procenten eller menar man den i dag reella bidragsgivningen på 25 respektive under 20 procent? För mig står det tämligen klart att riktpunkten för utredningens bedömning skall vara 75 respektive 50 procent. När jag säger detta är det med utgångspunkt i att detta är en arbetsmarknadsfråga, och där är det ju staten som skall svara för de huvudsakliga kostnaderna. Jag kan också erinra om att dessa platser skall stå till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande, och därför finns det en stark motivering för ett återställande av de tidigare bidragsnormerna, som ett minimum. Jag sade att detta var en jämlikhetsfråga, och det var kanske främst med tanke på betalningsförhållandena vid de skyddade verkstäderna som jag använde det uttrycket. Man kan utan tvivel tala om att de anställda vid de skyddade verkstäderna utgör en verklig låginkomstgrupp. Och ändå har det skett en ganska god förbättring. Från 1963 och fram till 1968 har det skett en ökning från cirka 4 kronor per timme till omkring 6 kronor per timme. Med hänsyn till att dessa människor i allmänhet inte har full arbetstid utgör de utan tvivel en låglönegrupp. Detta är ingen kritik mot huvudmännen. Jag är väl medveten om alla de svårigheter man möter när det gäller lönesättningen vid de skyddade verkstäderna. Även på denna punkt redovisar inrikesministern att man har tillsatt en utredning för att göra en översyn för att komma fram till enhetliga ersättningsregler för samtliga skyddade verkstäder. Det är med mycket stor tillfredsställelse jag konstaterar detta. Men samtidigt måste jag tyvärr konstatera att den utredningen inte blev en snabbutredning. Även detta kanske är förståeligt, och jag skall inte fälla några hårda omdömen om utredningsmannen av den anledningen med hänsyn till vad jag tidigare sagt om de problem det här gäller. Jag vill i stället mycket enträget vädja till inrikesministern och utredningen att göra vad som göras kan för att påskynda arbetet, så att vi får fram ett resultat. Detta är nämligen en sak som tränger hårt på. Låt mig sedan säga några ord om vuxenutbildningen och folkbildningsarbetet.

Jag hade inte tänkt att ta upp detta ärende i dag, och att jag gör det nu beror på herr Källstads inlägg tidigare i denna debatt, där han kom in på frågan. Utbildningsminister Palme framhåller i statsverkspropositionen att några erfarenheter av 1967 års vuxenutbildningsreform ännu inte har vunnits, men han påpekar samtidigt att skolöverstyrelsen i samband med anslagsäskandena för budgetåret 1970/71 bör redovisa vunna erfarenheter. Jag tror det är ett riktigt konstaterande att det i dag är svårt att redovisa några erfarenheter av 1967 års vuxenutbildningsreform. Åtminstone gäller detta erfarenheter på centralt håll. Men jag tror också jag vågar påstå att de som arbetar inom folkbildningsorganisationerna ute på fältet ändå har gjort vissa erfarenheter och kommit fram till att en revidering av bestämmelserna är nödvändig för att få en bättre samordning till stånd. Herr Källstad framhöll att mittenpartierna begärt att en parlamentarisk kommitté skall göra en översyn av hela vuxenutbildningsfältet. Det var detta som närmast föranledde mig att ta upp denna fråga. Jag har nämligen en känsla av att vi, om inte en snabb förändring av bidragsgivningen till folkbildningsarbetet genomföres, kommer att få en snedvridning av hela vuxenutbildningen som icke är lycklig för framtiden. Därför ser jag hellre att den översyn och den revidering, som avses skola leda fram till ett förslag, genomföres inom departementet. På denna väg kan man snabbare nå fram till ett resultat än genom en parlamentarisk utredningskommitté, som erfarenhetsmässigt tar något längre tid på sig. Låt mig i anledning av herr Källstads anförande också erinra om ett par andra förhållanden. Herr Källstad påpekade att bidraget till studiecirkelverksamheten skurits ned med 3 miljoner kronor. Jag vill först framhålla att de 60 miljoner kronorna för detta ändamål är ett förslagsanslag, som väl knappast till fullo kommer att utnyttjas ander det nu löpande budgetåret. Nedskärningen är därför knappast av den betydelse som herr Källstad ville göra gällande. Mitt viktigaste påpekande i detta sammanhang är dock att den aktuella nedskärningen gjorts på förslag av skolöverstyrelsen efter samråd med bildningsorganisationerna och studieförbunden om möjligheterna att företa en översyn av tillämpningsföreskrifterna för att härigenom kunna åstadkomma en nedskärning av anslaget. Till slut bara några ord om en annan fråga. Vid 1963 års riksdag fattades ett beslut beträffande försvarets teleunderhåll. Däri ingick ett principbeslut om att förlägga en verkstadsenhet till — som det hette mellersta Norrland. Viss tveksamhet rådde kanske på den punkten, men av lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska skäl fattade riksdagen beslutet. Detta beslut har icke gått i full verkställighet; en blygsam början har skett genom startande av en filial till den centrala flygverkstaden i Arboga. I dagarna har emellertid ett förslag lagts fram om en ytterligare utbyggnad av verkstaden i mellersta Norrland som skulle lokaliseras till Östersund. Låt mig på en gång säga ifrån att jag inte har någonting emot en lokalisering till Östersund. Jag har i dag samma förståelse för detta som jag hade när jag medverkade till beslutet 1963. Men att aktualisera flyttningen till Östersund genom att ta arbetstillfällen och arbetskraft från de verkstäder som skulle suga upp den arbetskraft som blir över flödig genom fjolårets beslut om nedläggande av flygets verkstad i Västerås förefaller underligt. Jag hoppas därför att det föreliggande förslaget icke verkställes åtminstone i det här aktuella skedet när det visat sig vara så stora svårigheter att klara avvecklingen inom CVV i Västerås. Dessa svårigheter blir självfallet inte mindre, om man skulle flytta arbetstillfällen från de verkstäder dit man planerat att placera folk från CVV. Som tiden nu var långt framskriden och flera talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på herr talmannens förslag att uppskjuta den fortsatta överläggningen till morgondagens plenum.

Herr talman! I socialdemokratiska partiets information om årets budgetförslag står det: »Över huvud taget hör miljöoch naturvården till de gynnade områdena i årets budget.» Om så vore, skulle det vara goda nyheter. Det är i så fall helt andra signaler än när naturresursutredningen 1967 desavuerade sina egna experter, som ansåg 37 miljoner kronor årligen vara vad som behövdes för en effektiv miljövårdsforskning. Utredningen föreslog i stället det blygsamma beloppet 8 miljoner kronor, vilket sedermera i propositionen prutades till 7 miljoner. Har regeringen nu verkligen fått upp ögo nen för var vi ligger här i landet när det gäller miljövården? Om vi ser på siffrorna i propositionen visar det sig att den väsentliga ökningen i år utgöres av 50 miljoner kronor årligen under de kommande fem åren. De pengarna skall utgöra en subvention på 25 procent av de investeringar för luftoch vattenrening som industrin beräknas behöva göra under nämnda fem år. Under den tiden skall alltså en dryg miljard totalt investeras för detta ändamål, av vilket belopp staten skall stå för en fjärdedel. Men de pengarna är samtidigt avsedda för arbetsmarknadsändamål. De skall användas så att de skapar nya arbetstillfällen, d. v. s. arbetsmarknadsstyrelsen skall vara med och bestämma vart de skall gå. Från naturvårdssynpunkt anser jag att detta inte kan betecknas som särskilt lyckligt. Att det på samma plats skulle föreligga behov av ett nytt reningsverk, en investeringsvillig industri och sådan arbetslöshet som kan avhjälpas med arbete av detta slag torde inte vara något som man alltid kan lita på. Man har anledning frukta att det kommer att gå på samma sätt som med de åtgärder för att aktivera kvinnlig arbetskraft, som passade så bra ihop med den överfulla sysselsättningen men som sedan hade svårt att fortsätta av egen kraft. Avgörandet i fråga om var reningsåtgärder av detta slag i första hand skall sättas in bör givetvis fattas centralt, av naturvårdsverket. Sedan skall det också finnas lokala organ, som måste skapas eftersom de nu saknas på de flesta platser, för att kommunerna effektivt skall kunna föra fram sina behov. Detta är också ett krav som framställs i en enskild folkpartimotion i år. Men ingen kan begära att kommunerna skall besitta verklig sakkunskap i miljövårdsfrågor. Länsstyrelserna här i landet är inte heller tillräckligt få för att de skall kunna få tag i en enda ordentlig naturvårdsexpert var, och även om detta vore möjligt vore det ytterst olämpligt att splittra experterna på 24 olika ställen. Därmed har jag kommit fram till en annan punkt där propositionens förslag om tilldelning av pengar är uppenbart otillräckligt och otidsenligt, nämligen naturvårdsverkets anslag för forskning. Den verksamheten får i år 9,5 miljoner kronor, vilket i och för sig inte är särskilt mycket, även om det är något mer än i fjol. Men summan blir ännu mindre om man analyserar den, ty 1 miljon kronor går till automatiska löneökningar och de 5 miljonerna i botten är inga »färska» pengar utan hämtades för två år sedan från anslag för andra forskningsändamål när naturvårdsverket skapades. Vidare bör man se dessa summor mot bakgrunden av att det inte finns någon utbildningslinje för naturvård här i landet. På grund av denna återhållsamhet i anslagen har vi alltså en säkrad brist på experter för åratal framåt. Andra institutioner än naturvårdsverket får också ett rent minimum för sin forskning. Sådana institutioner som vatteninspektionen, giftnämnden, folkhälsan, växtskyddsanstalten har minimala summor till sitt förfogande, och detta i en situation när de när som helst kan komma att stå emot industrier som kan lägga ut miljoner på att bevisa att deras produkter inte är far liga. Men om det är så — vilket vi har läst i tidningarna nyligen — att undu later kan dö därför att ett par salladsblad, odlade här i Sverige, råkar ha en parationhalt som är mer än 100 gånger större än vad FAO anser tillåtligt, och detta tydligen varken kan kontrolleras eller förhindras, skall vi då vänta till dess att en människas död av en slump kan bevisas bero på ett analogt slarv? Behöver inte miljövårdsforskningen verkliga pengar? Härmed avser jag pengar av den storleksordning som FOA får. Vi har en forskning som med all rätt ägnar sig åt landets säkerhetsproblem. Miljövården innebär precis lika vitala säkerhetsproblem som <försvarets. Krig är faktiskt i denna onda värld en mycket avlägsen fara jämfört med de gifter vi dagligen adderar till vår miljö. Det rör sig i detta sammanhang självfallet om chockerande siffror. Till och med de 37 miljoner kronor som naturresursutredningen begärt är en oerhört stor utgift, särskilt som man just har börjat upptäcka att detta konto över huvud taget finns och behöver täckas: Hela problematiken kring miljövården ligger ju i förhållandet att det går åt så mycket pengar för att göra en verklig insats och att det är så svårt att i kalla kronor se vad man får ut för dem. Detta är såvitt jag kan se egentligen inte ett naturvetenskapligt eller ens ett moraliskt problem, i varje fall inte till att börja med, utan ett budgettekniskt. Hur skall man kunna räkna, verkligen räkna, med miljövärden? Innan de kan kvantifieras och sättas upp i tabeller är det svårt att få dem respekterade, i varje fall av oss, som räknar till nästa valår. Forskarna, som räknar till nästa generation, har därför lätt att bli otåliga på oss. Låt mig illustrera detta budgettekniska problem med en mycket enkel bild, som jag hämtat från en av Frankrikes främsta planeringsexperter. Om en familj far ut på söndagen för att göra en utflykt och njuta av en vacker sommardag, räknas av de faktorer som då ingår i bilden bilen, bensinen och matsäcken, kanske även slitaget på vägen, in i nationalinkomsten. Ja, kanske räk nas t.o.m. husmoderns arbetskraft när hon bredde smörgåsarna in i detta sammanhang, om det är fråga om en riktigt avancerad nationalbudget. Men vad som aldrig räknas in är syrenbusken eller vitsipporna ute i marken, som man njöt av och kanske plockade med sig hem. Ändå var det de som gav hela dagen dess mening, varken bensinen eller smörgåsarna. Om en grävskopa nästa söndag har tagit bort hela härligheten för att ge plats för ett grustag eller ett höghus på något nytt Järvafält, har familjen enligt detta räknesätt inte lidit någon förlust och inte nationen heller. Detta är uppenbarligen orimligt, och ändå är det det enda sätt vi har att räkna på. Om man i stället värderade syrener och vildblommor, ren luft och rent vatten och tystnad till deras rätta värde, hur skulle nationalbudgeten då se ut? Den skulle plötsligt uppvisa stora minusposter. Vem betalar då dessa minusposter? Jo, de som får leva i buller, gift och stank. Och vilka är det? Givetvis de fattigaste. De som har möjlighet att ta ut löneökningar, d.v.s. de bäst utrustade och bäst organiserade — jag kunde också säga vi ser till att de kan komma tillräckligt långt bort på sin fritid för att njuta av de dyrbara varor jag nämnde. Men de som inte kan det — 'de lågavlönade, de handikappade, de billösa, de alltför gamla — får vackert stanna kvar i miljöslummen. Jag säger inte att ett nytt sätt att räkna skulle avskaffa denna slum — inte ensamt. Men det skulle åtminstone göra det omöjligt för oss att inte se vilken oerhörd inkomstöverföring åt fel håll den innebär.

Herr talman! Låt mig börja med att gratulera fru Anér till ett engagerat och väldisponerat anförande. Jag vill inte polemisera mot det fru Anér har sagt, men jag kan ändå inte undertrycka den kommentaren, att det kan vara ganska lätt att tala väl för ett speciellt ändamål, men att det sedan blir svårare att göra det vi brukar kalla för prioriteringar — att se till att man får resurser till det man så gärna vill göra. Fru Anér gjorde jämförelser med FOA. Jag vet inte om ett fullföljande av hennes tankegång skulle kunna innebära att man minskade ner eller rent av avskaffade FOA för miljövårdens skull. Inte mig emot i så fall, skulle jag nästan vilja säga, men det kanske inte är riktigt så lätt. Får jag sedan säga att det som för mig personligen i början av remissdebatten verkade att vara ganska väsentligt att framhålla nu, i detta skede av debatten, förefaller rätt tunt. Och egentligen är det väl snarast solidaritet med övriga talare på listans sista del som gör att man framhärdar. Mitt inlägg skulle beröra u-landsarbetet, men först vill jag göra en kort kommentar till vad jag hört i debatten om konsumentfrågorna. Jag liksom många andra väntar en smula otåligt på förslagen från konsumentutredningen. Den har så utmärkta direktiv att den bör kunna bli en framgångsrik kommitté, som ger oss basen för en ny konsumentpolitik med starka inslag av konsumentmakt. Personligen tycker jag att den nya debatten om konsumtionssamhället är ett hälsotecken.

Handelsministern åberopade tidigare under debatten en framställning från de socialdemokratiska kvinnorna beträffande varudistributionsfrågan. Jag vill tillfoga att det socialdemokratiska kvinnoförbundet också helt nyligen begärt att man skall dra upp riktlinjerna för en samlad organisation för konsumentarbetet med nära anknytning till näringspolitiken. Det är då vi får se om den s.k. marknadshushållningen består provet. Jag utgår från att regeringen inte väjer för nya grepp även på denna del av vår politik. Jag vill beröra en detalj i sammanhanget, nämligen frågan om hur de s.k. lokala konsumentkommittéernas framtida verksamhet skall te sig efter den 1 juli i år. Någon utredning om detta lär pågå inom statens konsumentråd, och det vore bra om resultatet av detta utredningsarbete snart nog bleve känt och tillfälle gavs till en diskussion innan beslut fattas. Lokalkommittéerna har väl varit framgångsrika. Jag tror inte att de skulle ha varit mindre framgångsrika, om de hade stått öppna för flera intresserade organisationer. Diskrimineringen av de politiska kvinnoorganisationerna har hela tiden upprört många. Jag utgår ifrån att denna diskriminering upphör efter den 1 juli 1969. Begreppet konsumentpolitik har börjat vinna burskap, och då skall det väl inte vara otillåtet för politiskt verksamma personer att representera konsumenterna. Nog om konsumentfrågorna! Så vill jag ta upp ett helt annat ämne, nämligen u-hjälpen. Jag skall därvid begränsa mig till en enda sak. De många u-hjälpsmotionerna även i år garanterar väl att man kan få återkomma till ämnet i en vidare debatt. Jag tillhör den privilegierade skara i denna kammare som vid några tillfällen fått resa ut till Afrika och Asien och där fått direkt kontakt med u-hjälpen och dess utövare. Vid sådana tillfällen söker man efter svar på alla frågor som ställts i den svenska debatten om biståndspolitiken, om val av länder, om ämnesinriktning, om hur man utväljer och utbildar personal men först och främst om det blir några resultat av våra biståndspengar, om man kan se några utvecklingseffekter. Förvisso är det inte möjligt att finna färdiga och entydiga svar på sådana frågor där ute. Man får klart för sig att problemen är ofantliga och svåra att angripa. Ibland känns de så överväldigande att man blir nedstämd, helt passiv. Men jag vill ändå säga att jag aldrig upplevt annat i de grupper av riksdagsmän som jag rest tillsammans med än att man till sist återvänder med en fast tro på att det är meningsfullt att fortsätta biståndsarbetet och att bestämt söka efter medel och metoder. Det som manar en att inte ge upp tron på att kunna förändra de fattiga folkens förhållanden är vetskapen om de ofantliga tillgångar som mänskligheten ändå besitter av vetande och ekonomiska resurser, om nu dessa tillgångar bara satsades på uppbyggande och utveckling i stället för destruktiva syften. Budgeten i år är också ett uttryck för vår vilja att öka våra ansträngningar, även om denna ökning är blygsam — det vill jag gärna medge. Vi vet sedan gammalt att vi inte alltid är överens här i kammaren om medel och metoder för vår u-hjälp. Det är för övrigt ganska in tressant att iakttaga olika kommentarer till reseupplevelserna i u-länderna. Reser man ut med en stark tro på missionens nytta och betydelse, kommer man hem stärkt i denna tro. är man hängiven anhängare av u-hjälp genom svenska företags etablering i dessa länder, finner man utomordentliga resultat vid besök på sådana företag. De erfarenheter jag fick efter ett besök som jag hade tillfälle att göra vid Lamco i Liberia i början av 1965 är inte av den karaktären, att jag kan verifiera de lovord som en riksdagsgrupp gav i höstas efter ett besök där. Våra värderingar är personligt färgade och påverkas av vår grundinställning. Vi behöver alltså utarbeta objektiva metoder att mäta utvecklingseffekter samtidigt som vi måste anstränga oss att själva se litet vidare och inte begränsa oss till våra egna snäva värderingar. Vid vår senaste resa till Indien och Pakistan mötte vi ett flertal representanter för svenska företag och kunde på ort och ställe se hur man hade det på arbetsplatserna. Jag försökte bli informerad i vad jag betraktar som huvudfrågan: Vad betyder detta företag för landets eller regionens allmänna utveckling? Endast om det har någon betydelse i detta avseende är det en del av våra biståndsansträngningar. Det vore förmätet av mig att här sätta betyg på de företag vi besökte. De uppgifter vi fick tydde emellertid på tillfredsställande förhållanden för de anställda både lönemässigt och i övrigt — allt naturligtvis i relation till andra anställdas villkor i vederbörande land. Arbetslokaler och industriområden var prydliga och skilde sig förmånligt från omgivningen. Det är dock inte bara en positiv upplevelse att, då man rör sig i ett u-land, finna att det svenskägda företaget är en absolut kontrast till sitt grannskap. Svenska oaser är det underbart att hitta i Liberia och i Calcutta, men de får miljön i övrigt att framstå som ännu eländigare. Som jag ser det måste vi arbeta hårt för att finna metoder att nå spridningseffekter omkring våra svenska anläggningar. Vi kan inte och bör inte försöka kopiera det svenska samhällsmönstret, men vi skulle ändå kunna utnyttja mera av det vi vet har lett till framgång för det svenska samhället; jag åsyftar närmast de uppbyggande krafter som verkat under industrialiseringen i vårt land, representerade av fackföreningsrörelsen, kooperationen och vissa andra folkrörelser. Jag är medveten om hur svårt det är att omplantera dessa rörelser i u-landsmiljö, men vissa lyckade försök har dock gjorts, kanske främst inom den kooperativa verksamheten. Vi känner de villkor för att erhålla investeringsgarantier som «riksdagen uppställde vid beslutet förra året. Dessa villkor var enligt min mening både berättigade och riktiga. Jag har uppfattat saken så, att de tillkommit för att leda den svenska företagsetableringen i dessa länder i sunda banor för att den verkligen skall ge utvecklingseffekter, sett ur u-landets synpunkt. Lika klart som det bör vara att det offentliga biståndet skall ge en utvecklingseffekt eller en impuls till utveckling, lika naturligt är det att de svenska företagens etablering i ett u-land på sikt borde vara förknippad med en allmän utveckling i landet. Det är alltså inte bara företagets egen arbetskraft som skall ha sjukvård och yrkesutbildning. Ambitionsnivån måste ligga högre. Till sist vill jag med adress direkt till utrikesministern påpeka, att då vi nu gör omplaceringar vid de svenska beskickningarna bl.a. i Asien och Afrika och t.ex. upprättar en ny beskickning i Malaysia vore det ändamålsenligt att pröva personvalet också med hänsyn till bevakningen av de frågor som jag här tagit upp. Om det behövs socialattaché tjänster eller om bevakningen kan ske på annat sätt lämnar jag därhän. Vid resor får man dock det intrycket att våra beskickningar för närvarande är väl rustade att tillvarata de svenska intressena inom näringslivet, under det att de står sig sämre när de skall företräda andra gruppers intressen. I en motion till årets riksdag har jag tillsammans med några andra socialdemokrater aktualiserat frågan om hur Sverige skall kunna medverka till en industrialisering av u-länder med bibehållande av den målsättning som gäller här hemma. Därvid är det avgörande vilka svenskar som ute på fältet får arbeta med lösningarna.

Herr talman! En av de första förutsättningarna för att en bygd skall kunna utvecklas är att det finns goda kommunikationer. Stora delar av Stockholms län drabbas hårt av den rationaliseringsoch centraliseringshysteri som råder, kanske framför allt på kommunikationsområdet. I en motion till årets riksdag har jag påtalat vissa problem med postkommunikationerna: att postverket drar in poststationer på löpande band och att så gott som nya postlokaler i städerna till följd därav inte räcker till för all postsortering. Postkunderna bryr man sig inte så mycket om; de får stå vid vägarna och vänta på brevbäraren. Att en postkund måste ta ledigt från sitt arbete på olämplig tid för att kunna sköta sina postförrättningar anses inte heller behöva tas med i beräkningen. Det är ju fråga om rationalisering, och man har bara höjt brevportot med 22 procent. Om postkunden trots allt behöver komma till det nya postkontoret i staden är han ofta hänvisad till allmänna kommunikationsmedel — särskilt om han är för gammal eller för ung för att köra bil, om han inte har råd att ha bil eller om bilen behöver användas av någon annan i familjen som yrkesarbetar några mil bort. Många är därför mycket beroende av goda tågoch busskommunikationer. Men hur har de det? SJ har försämrat tidtabellerna, slutat stanna vid vissa stationer, dragit in öppethållningstider för gods och lagt ned järnvägslinjer. Konsekvenserna för kunderna har man inte tagit så stor hänsyn till — det skall ju rationaliseras! Inför de järnvägsnedläggelser som skulle genomföras i Stockholms län begärde både kommunerna och länsstyrelsen att nedläggning inte skulle ske förrän vägarna hade rustats upp och ersättande busstrafik hade ordnats. Sådan trafik har ordnats, men i begränsad utsträckning. Jag vill ta ett exempel som visar förhållandena och deras brister. Om en person i min hemkommun, fyra mil från Norrtälje, har en anhörig som ligger på sjukhus i Norrtälje och vill hälsa på denne under en lördag eller en söndag, som är besöksdagar, så måste han åka taxi. På lördagar och söndagar går nämligen ingen buss. Den begärda upprustningen av vägarna har inte genomförts trots att järnvägstrafiken lagts ned. En konsekvens härav är att både restid och resväg ofta blir betydligt längre eftersom vägarna är krokiga. Bussbiljetterna blir därigenom också dyrare. För den enskilde resenären har alltså SJ:s rationalisering betytt lika dåliga vägar, sämre förbindelser, ofta längre restid och högre färdkostnad. En annan allvarlig sak är att på många krokiga och allmänt dåliga vägar går skolskjutsar. Det förekommer att skolbarn får färdas många mil varje skoldag på krokiga, backiga och smala grusvägar, och det kan för många barn innebära hårda psykiska påfrestningar. Eftersom de inkommande bilskattemedlen inte på många år har använts i sin helhet till vägarna, hade man så smått väntat sig att mer pengar skulle anslås till vägarna, framför allt till länsvägarna. En ökning av anslaget till riksvägar har föreslagits, men till byggande av länsvägar föreslås i stället sänkta anslag. Och när det gäller driften sägs i » Vägverket inriktar driftåtgärderna främst på det belagda vägnätet och oljegrusvägnätet, d. v. s. i första hand riksvägarna inkl. europavägarna — — —.» En fortsättning av den utvecklingen skulle betyda, att hela den del av svenska folket som bor så till att den inte trafikerar riksvägarna i större utsträckning skulle få forsätta att köra på dåliga grusvägar med allt vad det innebär. Risken för stenskott på grusvägarna är uppenbar. Den kraftiga saltningen av grusvägarna gör att de bilar som går på grusvägar rostar fortare. Vägbanan blir ojämn och bilarna skakar sönder fortare. Att färdas på en kraftigt vattnad, saltad och nyhyvlad grusväg är sannerligen inget nöje. Risken för dikeskörningar blir då stor, och den risken är ständigt aktuell därför att många av de här dåliga vägarna löper genom skogsområden, där tunga skogstransporter går fram. Många har kört i diket när de plötsligt på en smal och krokig väg har mött en lastbil, fullastad med timmer eller massaved. Då gäller det att inte dikena är för djupa. Råkar det vara stenar eller berg i vägen kan det gå illa, ty pengarna har inte räckt till för att undanskaffa sådant. I Stockholms län finns det socknar som inte har en enda meter belagd eller oljegrusad väg. De alltför små vägmedel som anslås går framför allt åt i tätortsområdet kring Stockholms stad. Men alla som har bil betalar ju bilskatt, oavsett var i landet de bor. Då är det väl helt orimligt att man i vissa områden av landet skall få fortsätta att köra på dåliga grusvägar med de extra kostnader som det för med sig för bilägarna. På grund av att de som bor i dessa områden ofta har längre till arbetsplatser, affärer 0. sS. Vv. betalar de dessutom genom bensinskatten en extra hög tribut till vägväsendet. I statsverkspropositionen framförs också tanken att »överföra delar av det mera finmaskiga vägnätet utanför de större tätortsregionerna från staten till kommunerna och att koncentrera den statliga väghållningsverksamheten till primärlederna huvudsakligen i och mellan tätortsregionerna». Tanken synes alltså vara att slussa över pengar från länsvägar till riksvägar. När sedan länsvägar och mindre vägar har blivit så dåliga att vägverket inte längre kan hålla folkopinionen stången, då skall eländet stjälpas över på kommunerna. En sådan utveckling kan åtminstone inte jag acceptera. Riksdagen anslår årligen ganska stora belopp till lokaliseringspolitiska åtgärder. Tyvärr är det bara vissa delar av landet som får del av lokaliseringsstödet. Men syftet med lokaliseringspolitiken — att skaffa arbete och utkomst åt folk även i mindre orter — motverkas ju direkt av sådana åtgärder från statlig sida som jag här har påtalat. Man kan väl om den socialdemokratiska politiken på dessa områden säga att den drivs på ett sådant sätt att det verkar som om den ena handen inte vet vad den andra gör. För några år sedan talades det från socialdemokratiskt håll mycket om valfrihet. Med den avveckling som sker är det förståeligt om man inte vill tala så mycket om det numera. Men det är valfrihet människor vill ha, frihet att välja yrke, bostadsort, boendeform 0. s. v. Staten får inte fortsätta att omöjliggöra en sådan valfrihet. Många — säkert ett växande antal människor — vill gärna bo utanför egentliga tätortsregioner och storstäder, framför allt för att få en bättre yttre miljö. Myndigheterna måste tillmötesgå de önskemålen genom att inte planera för att allt fler skall dras in till tätorterna utan i stället planera för att åstadkomma en differentiering av landsbygdens näringsliv och en ökning av arbetstillfällena. Men för att företag skall kunna bestå och nya företag skall kunna etablera sig krävs goda kommunikationer i olika avseenden men framför allt bättre vägar. För att t.ex. den norra delen av Stockholms län skall kunna utvecklas på det sätt som är önskvärt krävs också att bostadskvoten till de landsbygdskommuner som har behov av bostadsbyggande ökas. Under de senaste åren har den skurits ned till förfång för utvecklingen. Jag kan inte se annat än att det är ett led i försöken att strypa valfriheten. Kommunsammanslagningar kommer enligt min mening också att bidra till att utvecklingen stannar av inom stora delar av vår landsbygd. Landets olika delar måste få mer likvärdiga chanser att ge sina invånare valfrihet på olika områden. Annars är allt prat om jämlikhet bara tomma ord. Myndigheterna måste så långt som möjligt tillgodose behoven på de områden jag här har berört. Man riskerar kanske annars att det startas en svensk befrielsefront mot de socialdemokratiska centraliseringsivrarna. En sådan skulle väl i så fall kunna hoppas på SSU, som ju har lovat att stödja befrielserörelser i olika delar av världen. Att det skulle kunna ske står ännu klarare efter herr Gustavssons i Nässjö anförande i kammaren i går kväll. Det var förvånande att höra att herr Gustavsson, som ändå är ledamot av riksdagen, inte står främmande för och inte tar avstånd från utomparlamentariska metoder.

Herr talman! Jag vet inte förklaringen, men under det sista skedet av denna remissdebatt har faktiskt en del frågor, som tidigare inte har berörts i debatten, kommit att ta upp en stor del av talarnas tid och ambitioner. Om även jag kommer att snudda vid samma frågor, är det, herr talman, en ren tillfällighet. Den kommunala självstyrelsen är en av de fundamentala grundvalarna för vår demokrati och sålunda av största vikt att slå vakt om. Under senare år har det emellertid blivit allt vanligare, att man ute i kommunerna har fått finna sig i en centraldirigering från statsmakternas sida, en dirigering som, av flera tecken att döma, är satt i system och som ofta uppfattats såsom högst omotiverad. Jag vill understryka att det vållar en mycket stark irritation på många håll oavsett politisk hemvist. Debatten går i dag hög om t.ex. metoden för en snabbare sammanläggning inom kommunblocken till en kommunal enhet. Regeringen vill med tvång påskynda en sammanläggning, trots att vi i dag lika litet som tidigare är på det klara med <uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting och primärkommun. I områden, där kommunsammanläggningen har skett på frivillighetens väg, rycker man genom statliga initiativ undan grunden för de nya kommunerna att kunna ge den service åt medborgarna som avsikten var. Jag tänker på förslagen till ny domkretsindelning och ny polisdistriktsindelning. Man är, milt uttryckt, fundersam ute i landet. 1967 års polisutredning har i en promemoria redovisat en del förslag till ändringar i den nuvarande polisdistriktsindelningen i så måtto att flera distrikt slås samman, en långt driven centralisering, som för människorna inom berörda områden inte medför någon som helst fördel. Även om vissa ekonomiska fördelar vore att vinna genom slopandet av 39 polisdistrikt, som enligt promemorian är tänkt, framstår det av andra skäl såsom högst tvivelaktigt om en sådan åtgärd är godtagbar ur allmän medborgerlig synvinkel. Ett av önskemålen är, av promemorian att döma, att nå en viss samstämmighet i åklagar-, domkretsoch polisdistriktsindelningen. I vart fall är domkretsindelningen ännu inte beslutad enligt domstolskommitténs förslag, och för min del hoppas jag att så icke heller skall bli fallet. Emellertid agerar man ofta som om saker och ting vore avgjor da långt innan riksdagen har fått ärendet, vilket i och för sig är ett oskick. "Att använda befolkningstalet inom ett distrikt som mätare av behovet, huruvida distriktet skall bestå som eget polisdistrikt eller inte, är missvisande. Det kan inte vara rimligt — för att ta ett exempel — att en kommun på 30 000 invånare, som inom sina gränser rymmer stora turistanläggningar, vilka årligen frekventeras av kanske en halv miljon människor, och som vidare har militärförband och andra institutioner inom sina gränser, inte skulle anses utgöra tillräckligt underlag för ett polisdistrikt. Dessutom kan rent allmänt sägas, att det knappast kan vara riktigt att så starkt centralisera polisväsendet. En bred förankring av denna organisation hos folket torde mera stå i. samklang med grundläggande värderingar och principer inom vårt svenska samhälle. På förslaget till ny domkretsindelning kan liknande synpunkter anläggas. Som jag inledningsvis påpekade rycker man undan den allmänna service som de nya kommunerna skulle utgöra underlag för. Ett av huvudmotiven för den nu pågående kommunindelningsreformen var att man skulle skapa tillräckligt bärkraftiga enheter just för detta. Några ekonomiska motiv för sammanföring av domsagorna redovisade inte domstolskommittén. Kostnaderna per avgjort mål är i stället lägre i en domsaga med två domare än i en med tre eller fyra domare enligt domstolskommittén. Kommittén omvittnar vidare att det nuvarande rättsväsendet fungerar bra och med sin nära kontakt mellan domstol och befolkning har vunnit allmänhetens förtroende. Förslaget innebär att över 400 000 personer får en avsevärt försämrad service. Om hänsyn tas till allmänhetens ökade resekostnader, förlorad arbetsinkomst etc., är det helt klart att förslaget medför en samhällsekonomisk förlust. Ändå vill man förorda att en sådan ordning skall införas. Syftet med att sammanföra flera domsagor torde vara att få domkretsar tillräckligt stora för att sysselsätta tre domare. Dessa skulle då, enligt förslaget, i tvistemål utgöra ett juristkollegium, vilket i och för sig kan diskuteras, eftersom det innebär ett minskat lekmannainflytande vid rättskipningen. Nu torde ärenden av detta slag vid en ordinär domsaga uppgå till ett ringa antal, och i de fall det gäller bör en domare från en närliggande domsaga kunna delta. Det är sålunda enligt min mening inget skäl till en så omfattande reform, som i stort medför enbart nackdelar för den befolkning som berörs. Jag vill erinra om att det förslag till ny domkretsindelning som = föreligger med rätta har rönt stark kritik från de orter som är berörda. Här spelar lika litet som i det fall jag nämnde tidigare partitillhörighet någon roll. Representanter för ett 20-tal orter var i augusti månad i fjol samlade i Ronneby och dryftade förslaget och dess konsekvenser mycket ingående. Det kan vidare vara av intresse att notera, att ytterligare ett 25-tal orter under hand meddelade sitt intresse att stödja denna aktivitet för att bevara sina domsagor. Ett klart och entydigt uttalande gjordes av konferensen, och en kommitté med uppdrag att bevaka frågan tillsattes. Det är således angeläget för många kommuner att få behålla den servicefunktion som ett domsagokansli ändå har. Inom vissa kommunblock, där en frivillig sammanläggning av kommunerna är på gång, möter man då plötsligt hinder som jag här pekat på och som icke stimulerar till en fortsatt frivillig sammanläggning av kommuner. I de områden, där sammanslagningen redan är verkställd på de grunder som varit för handen, finner man efter något år att det från statligt håll dyker upp förslag som försvårar den nya enhetens funktion. Man känner sig helt enkelt lurad. Kommunernas ställning i framtiden påverkar i hög grad länens, och den mycket uppmärksammade länsindelningsutredningen, vars förslag så flitigt debatterades för ett par år sedan, har gömts undan för hur länge återstår att se. Jag förstår att den har gömts undan. Det var alltför brännbart material, visade det sig. Det finns anledning att gå försiktigt fram även när det gäller kommunerna. Fortfarande är det oklart om den framtida uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting och kommun, och det är uppenbart att detta faktum måste tas: in. i bilden när man, som nu SsSynes ske, försöker att med tvång slå samman kommuner. Vad vet vi i dag om kommunernas uppgifter om ett tiotal år? I den riksdagsdebatt som föregick beslutet i kommunindelningsfrågan framfördes just dessa synpunkter. Motioner om uppgiftsoch kostnadsfördelningen mellan stat och kommun har väckts varje år, bl.a. från centerhåll, men ännu utan resultat. Ett bevarande av den kommunala självbestämmanderätten är en angelägenhet av stort mått, och denna rätt får inte urholkas. Länsdemokratiutredningen, som under fjolåret lämnade sitt betänkande »Förvaltning och Folkstyre», säger bl.a. om kommunreformen att ett genomförande av länsdemokratiutredningens förslag skulle minska betydelsen av de skäl som ansågs motivera en ny kommunindelning. Länsdemokratiutredningen vill därför erinra om att kommunblocksindelningens genomförande som ny primärkommunal indelning är frivillig och beroende av de i varje block ingående primärkommunernas behov av samarbete. Sålunda ytterligare skäl att ta det lugnt! Det är fråga om att ha fria händer den dag ställning till länsdemokratiutredningens förslag skall tas. Det är inte endast fråga om att fast ställa ett minimiantal invånare i en kommun. Det kan i vissa fall vara nyttigt att fastställa ett maximiantal. Den mänskliga isoleringen är i många fall ett problem i storstaden i minst lika hög grad som den är det på den mindre orten. Man frågar sig vad de ofta förekommande utomparlamentariska aktiviteterna bottnar i. Håller avståndet från medborgaren till förtroendemannen på att bli för stort? Finns det en smygande känsla av vanmakt inför de styrande? frågar man sig oroligt. Det finns säkert anledning att utöver effektivitetsoch planeringsaspekter föra in andra värderingar i bedömningen. Vi vet att den kommunala självstyrelsen naggas i kanten i takt med minskningen av antalet förtroendemän. Vi är alla överens om vikten av att ha en levande kommunal självstyrelse.

Herr talman! Jag hade närmast tänkt avstå från mitt inlägg i remissdebatten, när den inte slutade i går kväll. Men jag tycker att jag skall beröra en fråga som inte har tagits upp i remissdebatten i den utsträckning som jag hade önskat. Men innan jag gör det, herr talman, vill jag understryka vad fru Anér tidigare har varit inne på, nämligen att det föreligger ett behov av naturvårdsutbildning i vårt land. Jag och några medmotionärer har i år lagt fram ett förslag om att man skall starta en sådan utbildning i Skaraborgs län, och jag hoppas att den motionen skall få en så välvillig behandling som möjligt. Det var några synpunkter i herr Åkerlinds anförande som jag också gärna ville göra några kommentarer till. Om jag uppfattade herr Åkerlind rätt, sade han att det socialdemokratiska partiet hade misslyckats så med sin uppgift att skapa valfrihet i detta land att vi nu borde få en befrielsefront som skulle lyfta bort vårt parti från makten. Detta skulle bli till verklig nytta för det svenska folket. Skall man tolka detta uttalande på det sättet att den borgerliga oppositionen, där ju även det moderata samlingspartiet ingår, nu har kommit till det resultatet, att andra krafter i vårt land måste aktiveras för att befria oss från det socialdemokratiska partiet? Med anledning därav skulle jag vilja ställa en fråga till herr Åkerlind: Vilka krafter räknar han med såsom ingående i den befrielsefronten? I fråga om valfriheten var herr Åkerlind inne på det stora misslyckandet för socialdemokratin när det gällt att få ut företag till olika platser i vårt land. Jag vill påminna herr Åkerlind om att utvecklingen i vårt land inte är någonting speciellt för detta. Samma utveckling pågår överallt utanför vårt lands gränser. Jag vet inte vilken verklighet som herr Åkerlind har kommit i kontakt med. Jag kan emellertid nämna att jag har förmånen att tillhöra såväl planeringsrådet som näringsrådet i mitt hemlän. Vid planeringen där har vi föresatt oss att verkligen satsa på vissa regioner som vi anser vara värdefulla att bevara, så att det blir en positiv utveckling där i framtiden. Näringsrådet har skapat kontakter med många företagare i detta land i första hand för att undersöka intresset för att lokalisera vissa verksamhetsgrenar till länet och i andra hand även för att ge anvisning om de platser till vilka vi anser att de bör lokalisera sina företag. Men situationen är ju den, herr Åkerlind, att vi för närvarande inte har några befogenheter att ge direktiv till företagarna att lokalisera till mindre platser — och frågan är väl också om det skulle vara så lyckligt med sådana direktiv. De själva avgör var de skall förlägga företagen. Enligt min mening är detta fullkomligt riktigt, ty det är nödvändigt att lokaliseringen blir sådan att företagen kan få den för sin utveckling erforderliga servicen. Även representanterna för det socialdemokratiska partiet försöker, herr Åkerlind, att i den verklighet vari de arbetar göra alla de insatser som kan göras för att också mindre platser skall få företag. Tyvärr är det förenat med mycket stora svårigheter. Herr talman! Beträffande arbetsmarknadsfrågor vill jag inledningsvis påminna om de riktlinjer som främst präglade proposition nr 1966:52.

Jag är övertygad om att den största delen av svenska folket, inte minst fackföreningsrörelsens medlemmar, står fast bakom dessa riktlinjer. Erfarenheten från de gångna två åren visar att strukturomvandlingen inom näringslivet har kommit att mycket hårt drabba den äldre och den handikappade arbetskraften. Det är därför både glädjande och värdefullt att regeringen även i år fortsätter med utbyggnaden av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Trots dessa åtgärder kan vi dock räkna med fortsatta svårigheter för den äldre och handikappade arbetskraften även under kommande år. Om man ser på utvecklingen under de senaste åren, visar det sig att antalet arbetsvårdssökande med handikapp från år 1966 har ökat med något över 12 000 till 87 000 år 1968.

I dag liksom i framtiden finslipas olika metoder av arbetsmätning för att så långt som möjligt stycka upp eller sönderdela arbetsuppgifterna i allt mindre moment. Denna utveckling kommer att i sin tur kräva allt större snabbhet och precision av arbetstagarna inom näringslivet. Jag skulle kunna ge många exempel på de svårigheter som arbetsvårdsorganen möter när det gäller att placera de handikappade i produktionen. Men låt mig här bara peka på en aktuell händelse i mitt hemlän. För någon vecka sedan kunde jag med glädje läsa i dagspressen att länsarbetsnämnden måste vidta alldeles särskilda åtgärder för att fylla 1 000 lediga arbetsplatser inom verkstadsoch möbelindustrin i länet. Jag utgick då ifrån att den äldre och handikappade arbetskraften vid detta tillfälle fått en verklig chans att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Tyvärr visade det sig att arbetslösheten inte kommer att sjunka i samma takt som efterfrågan på arbetskraft ökar. Enligt länsarbetsnämnden beror detta på att länet har ett stort antal svårplacerade arbetstagare som inte kan betraktas som sökande till de nya arbetsplatserna. Länsarbetsnämnden är nu i ett sådant läge, att man måste söka arbetskraft i andra delar av landet och kanske främst i Norrland. I detta sammanhang kan det vara av visst intresse att säga något om den arbetsvårdande verksamheten i Skaraborgs län. För närvarande har länsarbetsnämndens arbetsvårdande organ omkring 650 personer engagerade i denna verksamhet i skyddad sysselsättning, i beredskapsarbeten, i arkivarbete och under utbildning.

Efter inrikesdepartementets upplysningskampanj om den äldre arbetskraftens problem hade vi väl räknat med att möta större förståelse för dessa arbetstagare — eller i varje fall önskade vi en snabbare utbyggnad av den halvskyddade verksamheten. Tyvärr har arbetsgivarna hittills inte visat något större intresse därvidlag. Om vi skall kunna lyckas bättre med denna gren av arbetsvården måste det skapas större resurser, så att kampanjen kan följas upp ute i länen. Herr talman! Vid detta tillfälle vill jag inte rikta någon kritik mot företagarna i näringslivet. Jag har deltagit i ett flertal konferenser om dessa frågor, och jag kan inte påminna mig att någon av deltagarna i de konferenserna inte har slutit upp bakom tanken att försöka skaffa sysselsättning åt de handikappade. Men när konferensdeltagarna sedan kommit hem till vardagens arbetsuppgifter har de kanske haft så mycket annat att göra att de glömt de löften de gav vid konferenserna. De arbetsvårdande organen behöver i dag ökade resurser för att i nära samarbete med arbetsgivare och löntagare göra en grundlig inventering av' lämpliga arbetsuppgifter vid arbetsplatserna ute i landet. I strävandena att förbättra förhållandena för den äldre och handikappade arbetskraften måste vi kunna räkna med en positiv inställning hos arbetsgivarna. Jag syftar då inte bara på arbetsgivarna i det privata näringslivet utan lika mycket på arbetsgivarna i allmän tjänst, hos staten, landstingen och primärkommunerna. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang ta upp arbetsmarknadsstyrelsens beslut att dra in anslagen till pågående beredskapsarbeten för svårplacerad arbetskraft, vilket inte minst berör Skaraborgs län. Under de senaste åren har länets skogsvårdsstyrelse i samarbete med intresserade skogsägare kunnat bedriva betydelsefulla beredskapsarbeten för svårplacerad arbetskraft. Denna verksamhet har givit sysselsättning för 140 å 150 personer. Vid sidan om skogsägarnas investeringar har arbetsmarknadsstyrelsen anslagit närmare 1,2 miljon kronor under tiden den 1 juli 1968 — den 31 januari 1969. Genom att arbetsmarknadsstyrelsen har dragit in anslagen till dessa beredskapsarbeten tvingas nu skogsvårdsstyrelsen friställa arbetarna samt 20 arbetsledare. I en svår eller nära nog omöjlig arbetsmarknadssituation för den svårplacerade arbetskraften skall alltså även dessa arbetstagare tvingas söka sig nya arbetsuppgifter. Herr talman! Detta är en omöjlig uppgift för de arbetsvårdande organen i länen. Jag hoppas verkligen att arbetsmarknadsstyrelsen kommer att ompröva sitt beslut och ge skogsvårdsstyrelsen möjlighet att genomföra planerade skogsvårdsarbeten i länen. Jag delar däremot arbetsmarknadsstyrelsens mening att vi i allt snabbare takt behöver bygga ut antalet platser inom den skyddade verksamheten. Men för närvarande är det mycket ovisst om man kan räkna med en sådan utveckling under de närmaste åren. Vi skall nämligen komma ihåg att det just nu pågår ett utredningsarbete som omfattar denna verksamhet, varvid man bl.a. skall utreda frågan om huvudmannaskapet. Det kan därför mycket väl tänkas att de nuvarande huvudmännen tvekar att fatta beslut om byggandet av nya verkstäder eller om en nödvändig utvidgning av äldre anläggningar. Jag vill därför begagna tillfället att vädja till de sakkunniga, som skall utreda förutsättningarna för en utbyggnad och effektivisering av den skyddade sysselsättningen, att så snart som möjligt i ett delförslag ge sin mening till känna beträffande huvudmannaskapet. Jag och några medmotionärer har vid årets riksdag i en motion tagit upp två andra angelägna frågor rörande de skyddade verkstäderna. Det är vår förboppning att vi med riksdagens medverkan kan överlämna den till de sakkunniga för välvillig prövning. Här vill jag bara nämna att en av frågorna berör ersättningsanskaffning till följd av nedsliten maskinutrustning vid de verkstäder inom arbetsvården som kom till stånd i början av 1960-talet. Den andra frågan gäller former för bidrag till verkstäder som anordnar inackorderingshem eller liknande bostäder vid den skyddade arbetsplatsen och utbetalar bidrag till resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Den sista frågan berör i hög grad de skyddade verkstäderna i Norrland, där de anställda har lång väg mellan bostäder och arbetsplatser. Vi har en annan viktig utredning som arbetar med en angelägen fråga för de anställda vid de skyddade verkstäderna — den s.k. enmansutredningen om en enhetlig lönesättning inom denna verksamhet. Inte minst med tanke på att såväl de anställda som huvudmännen vid de skyddade verkstäderna med intresse har väntat på en rekommendation eller ett förslag till lösning av lönefrågan vill jag här uttala den förhoppningen, att utredningsmannens arbete kommer att medföra en väsentlig förbättring av lönerna för de anställda vid verkstäderna. LO:s krav vid årets avtalsrörelse om en verklig satsning på de lågavlönade grupperna bör självfallet även omfatta de anställda vid dessa verkstäder, där medelförtjänsten under 1967 var kr. 5:67 i timmen. Det känns oerhört bittert för äldre löntagare att efter många arbetsfyllda år få uppleva strukturomvandlingen med bl.a. stora ekonomiska och sociala svårigheter. De blir samtidigt utsatta för betydande omställningsoch sysselsätt ningsproblem. Jag är därför mycket glad över att regeringen kommer att tillsätta en utredning med uppgift att undersöka möjligheterna till tidigare pensionering av vissa arbetstagare. För löntagare som uppnått 60-årsåldern efter ett tungt och hårt arbete eller drabbats av rationaliseringsvågen inom näringslivet måste denna utredning leda fram till ett positivt resultat. Förslag om en sådan utredning togs upp i flera motioner under 1967 års riksdag. Liksom mina medmotionärer i andra kammaren och Paul Jansson m.fl. i första kammaren är jag självfallet tillfredsställd med att vår motion om en skyndsam utredning rörande förtidspension inom ramen för den allmänna försäkringen av den äldre arbetskraft som friställs vid driftinskränkningar genom den aviserade utredningen har beaktats. Herr talman! Jag skall slutligen i tre punkter ange de uppgifter som är angelägna inom den skyddade verksamheten. 1. De arbetsvårdande organen bör få sådana resurser att de kan sätta in lämplig personal som i samarbete med intresserade arbetsgivare och löntagare genomför en inventering av arbetsuppgifter för den äldre och den handikappade arbetskraften på olika arbetsplatser ute i landet. 2. Den pågående utredningen om verksamheten vid de skyddade verkstäderna bör redan under 1969 avlämna förslag i vissa delfrågor, i första hand när det gäller huvudmannaskapet och de frågor som vi tagit upp motionsledes. 3. Enmansutredningen om en enhetlig lönesättning vid de skyddade verkstäderna bör under den närmaste tiden presentera sitt förslag, innebärande ökade inkomster för de anställda.

Herr talman! Herr Blomkvist har tydligen missförstått ett par saker som jag sade i slutet av mitt anförande. Han undrar om jag har kommit till den slutsatsen att de borgerliga nu skall kräva utomparlamentariska metoder, en utomparlamentarisk befrielsefront för att lyfta bort socialdemokratiska centraliseringsivrare. Det har jag aldrig sagt, utan jag har i stället varnat för att om man inte tillmötesgår medborgarnas önskemål något så när riskerar man att det blir sådana här aktioner. Jag tycker att berr Blomkvist som medlem av regeringspartiet borde vara tacksam för att få denna varning i tid. Jag för min del anser att önskemål som framförts från medborgarna, oavsett vad de gäller, bör kanaliseras inom partierna. Jag framförde min varning därför att jag under diskussioner medborgare emellan har hört yttranden, som tyder på att man faktiskt på allvar överväger tillgripandet av utomparlamentariska aktioner när det gäller sådana frågor som dem jag tagit upp här i dag. Herr Blomkvist säger att vi inte kan ge direktiv till företagarna att lokalisera. Det har jag inte sagt något om. I stället har jag i mitt anförande starkt tryckt på att man måste skapa förutsättningar för att företag skall kunna lokaliseras även till sådana här orter. Nu drar man i väg i rakt motsatt riktning på grund av försämring av vägnätet, försämring av kommunikationsmöjligheterna i övrigt och försämring av bostadskvoten till kommunerna. Sådant kan inte underlätta för företagen att 1okalisera till sådana orter.

Herr talman! När herr Åkerlind säger att det är en huvuduppgift för oss alla att föra fram de synpunkter som vi möter ute i den verksamhet i vilken vi är engagerade, vill jag helt instämma. Det är den främsta uppgift vi har. Men sedan måste herr Åkerlind ha missförstått mig. Jag menade inte att han var av den uppfattningen att krafter skulle engageras för utomparlamen tariska aktioner. Jag tyckte att orden föll på ett sådant sätt att det verkade som om herr Åkerlind tvivlade på att de borgerliga partierna i fortsättningen kunde utgöra denna »befrielsefront» och därmed lyfta bort det socialdemokratiska partiet. Sedan säger herr Åkerlind att det gäller att skapa förutsättningar för att lokalisera företag till mindre platser. Jag har — det kan jag försäkra herr Åkerlind — gjort vad jag har kunnat för att väcka intresset härför hos vissa företagare. Men situationen i dag är faktiskt den att företagarna när det gäller lokalisering av företag är mycket intresserade av att få en så bred och god allmänservice som möjligt. Tyvärr kan vi inte, såvitt jag förstår, föra ut all denna service till de platser som vi innerst inne önskar skall få en positiv utveckling när det gäller företagsetablering.

Herr talman! Jag tvivlar inte alls på de borgerliga partiernas fortsatta möjligheter att föra fram sina medlemmars "åsikter. Men jag vet — och det vet vi väl alla — att det socialdemokratiska partiet nu har majoriteten i riksdagen och därmed makten i landet. även inom detta socialdemokratiska parti finns dock många som delar de åsikter som jag har framfört i mitt tidigare anförande. Efter vad herr Blomkvist senast anförde förstår jag, att även herr Blomkvist i själ och hjärta delar dem.

Herr talman! Det står i bibeln att »de sista skola bliva de första». Det är emellertid inte med tanke på detta som jag har valt att framträda som den förmodligen sista talaren i remissdebatten. Snarare är det väl så att ödet har varit mig gynnsamt, när jag får göra min egentliga debut i riksdagen inför en tämligen glest besatt kammare. Till yttermera visso skall jag tala om glesbygdsproblemen. Om man ser på befolkningsstatistiken vid årsskiftet 1968—1969 noterar man att utflyttningen från glesbygder till tätorter och storstadsregioner fortsätter, och man noterar vidare att utflyttningen från Norrlandslänen, som ju har en karakteristisk glesbebyggelse, åter har ökat så att folkmängden i dessa län kraftigt minskat. Arbetslöshetssiffrorna för januari i år visar för hela landet en nedgång jämfört med samma tid i fjol utom just för Norrlandslänen. Bristande sysselsättningsmöjligheter är den största drivkraften till utflyttningen. Skogsoch jordbruket och industrin strukturrationaliseras och ger färre arbetstillfällen. Det saknas på många håll, framför allt i det norrländska inlandet, expansiva näringsgrenar som kan ge en trygg sysselsättning. Samtidigt stiger utbildningsnivån bland ungdomarna och de flyttar för att få användning på arbetsmarknaden av sin kvalificerade utbildning till storstadsregionerna, som också på många andra sätt kan erbjuda större variationer. När det gäller den rådande befolkningsutvecklingen får man räkna med multiplikatoreffekter. Det är framför allt yngre människor som flyttar. Färre familjer bildas, födelsetalen sjunker, och man får en oförmånlig åldersfördelning. Det innebär tyngre försörjningsbördor och därmed en sämre standard för de produktiva grupperna. Utflyttningen från en bygd skapar stora problem både för den enskilda människan och för samhället. Många människor är rotfasta i sina bygder, har byggt egna hem, är engagerade i bygdens och kommunens liv och har släkt och vänner och över huvud taget sin förankring i bygden. Ofta vållar flyttningarna psykiska svårigheter. Man har svårt att acklimatisera sig, man kanske har svårt att få ett arbete som man trivs med eller en lämplig bostad. Om man är över 45 år förvärras svårigheterna. Det råder en pressande åldershysteri i vårt samhälle: en människa anses över årig på arbetsmarknaden redan vid 45 års ålder. Samhällsekonomiskt sett blir utflyttningarna mycket tunga. De innebär en kapitalförstöring av stora mått genom att bostäder, skolor och serviceinrättningar av olika slag ej blir utnyttjade. Samtidigt krävs ökade investeringar i de mottagande storstadsregionerna. Av miljöpolitiska skäl finns det anledning att betvivla värdet av denna centraliserade samhällsstruktur, men också ur samhällsekonomisk lönsamhetssynpunkt är denna koncentration diskutabel. Man får t.ex. i storstadsregionerna en l1okalisering av arbetsplatserna till centrum, medan bostäderna förläggs till förorter. Detta medför besvärande problem för den enskilda människan — tidsödande och tröttsamma resor, köer etc. — och innebär också för samhället dryga investeringar i kommunikationer 0. s. v. Utflyttningen från glesbygderna har alltså en dubbel effekt: den skapar problem både i glesbygd och i storstad. När människor överger en bygd blir det mycket svårt att upprätthålla en tillfredsställande serviceapparat. Den bofasta handeln försvinner, och det innebär stora problem att få varuförsörjningen ordnad. Service från verkstäder och hantverk blir besvärligare att erhålla. Samtidigt bidrar ofta samhället självt till en försämrad service i bygden genom att järnvägslinjer dras in och postservicen försämras. Allt detta sker samtidigt med att andra grupper i vårt samhälle får bättre och utökad service. Statliga institutioner som är av betydelse för bygdens liv försvinner också. Herr Elmstedt nämnde några av de indragningar som vi på många håll har att vänta, t.ex. av domsagor och lotsstationer. Vidare skall polisdistrikten centraliseras. Trots att man vet att domsagorna nu fungerar tillfredsställande och är rationella vill man genomföra en centralisering som inte innebär någon ekonomisk vinning. Ett stort problem för människor i glesbygderna är den oro och osäkerhet som de känner inför framtiden. Skall man våga satsa, skall man våga investera i sitt jordbruk eller i sitt företag, skall man våga bygga ett egnahem eller är det bortkastat kapital? Det måste anses vara en rimlig begäran att de människor som bor i glesbygderna får klara besked, byggda på undersökningar, prognoser och planering. Det måste finnas en utvecklingsplan med en formulerad målsättning beträffande sysselsättningsfrågorna och glesbygdernas framtid både för Norrland och för övriga delar av landet. »Länsplanering 67» är betydelsefull för en aktiv samhällsplanering, men först när statsmakterna anger målsättningen för den regionala utvecklingsplaneringen kan den få full effekt. Människorna i glesbygderna måste lika väl som andra kunna känna trygghet inför framtiden och få en levnadsstandard som i stort är likvärdig med andra gruppers. Det måste finnas livsdugliga serviceorter som bär upp bygden runt omkring. Förstärkta lokaliseringspolitiska insatser är nödvändiga, och generösare stöd till etableringar av företag bör ges. Näringslivet och därmed serviceunderlaget måste förstärkas och turismen och fritidsbebyggelsen måste ges ökad betydelse. Den samhälleliga servicen måste vara betryggande. Vägarna behöver förbättras väsentligt. Jag skulle kunna räkna upp många exempel från mitt eget län — Gävleborgs — där dåliga vägar har påskyndat utflyttningen. För att ta bara ett exempel kan jag nämna Trönö i Norrala kommun utanför Söderhamn. Denna ort har stor attraktionsförmåga ur turistsynpunkt. Den ligger nära centralorten och har möjlighet att fungera som bostadsort. Men man har ingen modern väg. Trots årtiondens kamp har man kvar den gamla dåliga vägen, och den har fungerat mycket effektivt som utnötningsmedel för dem som arbetar i centralorten. Den kollektiva trafiken måste kompletteras så att glesbygden får tillfredsställande kommunikationer med tätorterna. Också utbildningen måste anpassas till glesbygdernas förhållanden utan att man fördenskull prutar av på kvaliteten. Exempelvis frågan om olika gränser för elevantalet i klasserna bör omprövas när det gäller glesbygdernas skoldistrikt. Det samlade välståndet i vårt land har alla grupper av människor medverkat till, vare sig de bor i storstaden eller på landsbygden. På samma sätt måste alla få del av standardstegringen i vårt land, både de som bor i storstaden och de som bor på landsbygden. Solidariteten kan inte nog betonas. Det är rimligt att samhället svarar för en solidarisk kostnadsutjämning. <Skatteutjämningsreformen 1965 innebar en förbättring för glesbygdskommunerna, men någon slutgiltig lösning gav den inte. Det kan t.ex. inte vara rimligt att kommunerna ensamma skall svara för kostnaderna för kommunala bostadstillägg för pensionärerna. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som behandlar glesbygdsproblemen, och de åtgärder som vidtas innevarande budgetår är värdefulla, men de är inte tillräckliga och de utgör inte en lösning på glesbygdsproblemet. Detta är inte heller något övergångsproblem, som man gör gällande. För alla de människor som arbetar med jordoch skogsbruk kommer glesbygdsboendet alltid att vara den nödvändiga boendeformen.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

Jag sade att svensk arbetarrörelse i och för sig inte står främmande för utomparlamentariska metoder. Det beror i varje särskilt fall på vad man vill åstadkomma och vilka former de utomparlamentariska metoderna tar sig. De årligen återkommande manifestationer som förstamajdemonstrationerna utgör är ju ett sådant exempel härpå som den svenska = arbetarrörelsen «accepterar. Däremot — och detta deklarerade jag klart i går kväll — har arbetarrörelsen inte det minsta till övers för grupper som vill ersätta de politiska partierna med utomparlamentariska metoder; sådana strävanden kom ju t.ex. fram vid den s.k. kårhusockupationen. Inte heller — och det trodde jag var en självklarhet — stöder vi grupper som med våld eller med hot om våld vill skaffa sig ett politiskt inflytande. Någon skillnad i uppfattning härvidlag torde inte föreligga inom socialdemokratin. Herr talman! Jag trodde att dessa synpunkter var självklara, men i fortsättningen — åtminstone när herr Åkerlind finns i kammaren — skall jag även nämna självklara synpunkter, så att vi slipper få extra replikskiften.

Herr talman! Jag vill bara helt kort uttrycka min tacksamhet över att herr Gustavsson i Nässjö har korrigerat och förklarat sig i dessa frågor. Jag är glad att herr Gustavsson tar avstånd från den uppfattning som jag fick av hans anförande och som jag tidigare redovisat. Annars kunde man ju tänka sig att herr Gustavsson i ett läge där arbetarna vid ett företag inte har blivit tillgodosedda genom avtalsförhandlingar och börjar en vild strejk — det är ju ett utomparlamentariskt medel — skulle ställa sig bakom den vilda strejken.